Herr talman! När vi i januari läste finansplanen kunde vi se att finansministern angav mycket bestämda förutsättningar för en hygglig utveckling under detta år och några år framöver. Dessa byggde bl.a. på små kostnadsförändringar. Nu har en del av året gått, och vi kan se att de förutsättningar som gällde förhållandena här hemma inte har infriats. Prisökningarna kan för 1988 komma att hamna på över 6 960. Det är en oroande utveckling jämfört med våra konkurrentländer. Samtidigt kan vi notera att vi har viss hjälp från den internationella utvecklingen ytterligare en tid, men vi kommer ändå aldrig undan våra egna problem. Vi har i Sverige en alltför snabb kostnadsutveckling i förhållande till omvärlden och våra konkurrentländer. Vi har för liten kapacitet i industrin. Vi har för stora regionala obalanser, som också förstärks. Vi har för liten flexibilitet i ekonomin — inte minst i dess offentliga del. Man förstår att TCO-ekonomerna nu ropar att loppet är kört vad gäller kostnadsutveckling 15 en och lönekostnadsutvecklingen för 1988/89. Men det vore fel att instämma i den kören, menar jag. Vår uppgift är en annan. Vi måste konstatera att mycket har gått snett för socialdemokratins strategi, men samtidigt måste vi ställa frågan: Vad skall vi göra nu? I många avseenden påminner situationen om den vi hade i mitten av 70-talet. Vi har en för snabb kostnadsutveckling, och hushållskonsumtionen utvecklas snabbare än ekonomin tål. Vi riskerar att på sikt få problem på de internationella marknaderna. Kommer en internationell lågkonjunktur, slår detta igenom med kraft på den svenska ekonomin, sysselsättningen, bytesbalansen m.fl. områden. Detta får inte ske. I mitten av 70-talet kombinerades för höga löneavtal med kostnadsdrivande skatteökningar, dvs. främst arbetsgivaravgifter. Nu kombineras de höga löneavtalen med en finanspolitisk åtstramning i form av höjd oljeskatt. Det är verkligen tvivelaktigt om detta är vad svensk ekonomi just nu behöver. Däremot är det av energipolitiska skäl nödvändigt med en skatteomläggning, från inkomstskatter till energioch naturresursskatter. En höjning av grundavdraget med 1 500 kr. skulle ha kunnat finansieras genom en höjning av oljeskatten. Gör man en sådan omläggning skulle man kunna skapa en fördelningspolitisk grund, en bra grund, för avtalsrörelsen 1989. Det går således, herr talman, att i detta fall slå flera flugor i en smäll. Men det går också att, som man kanske gör nu, bomma fullständigt. Herr talman! Den ekonomiska politikens mål har länge varit full sysselsättning, stabilt penningvärde, hög ekonomisk tillväxt, jämn fördelning av levnadsstandarden och balans i utrikesbetalningarna. Från centerns sida menar vi att dessa mål är riktiga. Men de måste kompletteras med mål som ren miljö, resurshänsyn och regional balans. För att vi skall ha en långsiktig ekonomisk utveckling måste också dessa krav beaktas i fortsättningen. Den regionala balansen är i dag inte tillfredsställande. Folkvandringen till de överhettade regionerna fortsätter, med de inbyggda problem som finns i detta: bostadsbrist, hög löneglidning och dåligt utnyttjande av de samhällsresurser som finns i utflyttningsorter. Det är i dag enbart bristerna i bostadspolitiken som ytterligare håller tillbaka koncentrationen. För denna brist på planering är det bl.a. ungdomar som får betala ett dyrt pris i form av bostadsbristen. Det måste också slås fast att en ökad ekonomisk standard inte är samma sak som ökad livskvalitet. Ofta kan värdet av en arbetstidsförkortning, bättre arbetsmiljö, trygghet på arbetsmarknaden, orörd natur liksom värdet av att själv få välja bostadsort ge en högre välfärd än en ekonomisk standardhöjning. Centern menar därför att miljöhänsynen måste få slå igenom i den ekonomiska politiken. Den som konsumerar och den som producerar måste få känna de verkliga kostnaderna för produktionen. En sådan inriktning kan också vara ett viktigt inslag i den ekonomiska politik vars syfte är att begränsa konsumtionen. Andra får i dag bära kostnaderna för miljöföroreningar som leder till minskad skogstillväxt, vårdkostnader, korrosionsskador och produktionsbortfall. Vi anser att man genom miljöavgifter skulle kunna belasta produktionen, för att därigenom få fram det rätta ansvaret. Marknadspriset kommer då att på ett bättre sätt spegla de verkliga produktionskostnaderna. Jag menar att detta vore ett sätt att använda kombinationen mellan ekonomi och ekologi för att minska samhällets kostnader för miljöförstöring på lång sikt, eftersom utsläppen rimligen borde minska. En sådan inriktning borde ge förutsättningar för en varaktig ekonomisk tillväxt. Också algkatastrofen på västkusten visar sambandet mellan ekonomi och ekologi. Vid behandlingen i finansutskottet har ett intressant nytänkande på detta område börjat. Om man läser reservation 8 av folkpartiet och moderaterna kan man konstatera att de idéer som centern länge haft nu börjar föranleda en eftertanke i dessa båda partier. Denna utveckling tycker jag är intressant och hoppfull, även om den har gått sakta. Men jag vill ändå erkänna att folkpartiet och moderaterna har börjat tänka på miljöfrågorna i ett bredare sammanhang. Vad gör då socialdemokraterna? Socialdemokraterna har slagit klackarna i marken. Ingenting får förändras. Trots att stora delar av svensk arbetarrörelse vill ha framåtskridande i miljöpolitiken står socialdemokraterna kvar, förbisprungna t.o.m. av moderaterna i finansutskottet. Man frågar sig vad de radikala krafterna inom socialdemokratin säger om detta, om de nu finns kvar. Socialdemokraterna har klackarna i marken, skygglapparna på och Birgitta Dahls linje framför sig — den linje som innebär att inget får ske, och om något skall göras, skall Birgitta Dahl ta det personliga initiativet i något slags allmän Ebbe-anda. Men dessa initiativ, herr talman, har vi väntat på. Känns det inte snopet för socialdemokraterna i finansutskottet och i regeringen att ni just på denna punkt, i en övergripande miljöfråga, blir omsprungna t.o.m. av moderaterna? Är det inte litet genant, herr finansminister, att gå till val med detta framför ögonen? Det är socialdemokraternas lojhet på miljöområdet som ger en felaktig bild av den initiativkraft som verkligen finns här i riksdagen när det gäller miljöfrågor, åtminstone från centerns sida. Centern formar sin politik på marknadsekonomins grund för att komma de välfärdspolitiska målen så nära som möjligt. Det innebär att centern i de konflikter som skall lösas inom vardagspolitiken ställer sig på låginkomsttagarnas och småföretagarnas sida och på miljöns sida. Vi vill slå vakt om barnens och de äldres rättigheter. Vi vill arbeta för regional balans. Vi kräver rättvisa mellan landets olika delar. Flera partier i riksdagen säger sig också stå bakom dessa mål. Men hur ser det ut i verklig handling? Socialdemokraterna har intagit den roll där man hela tiden talar om inkomstbortfallsprincipen — det verkar vara den övergripande hållningen i de flesta ställningstaganden. Man bortser därigenom automatiskt från ungdomar, kvinnor som har varit hemarbetande och inte kommit in i de normala systemen, arbetslösa, långtidssjuka som utstämplas och undantagandepensionärerna — som man t.o.m. försöker straffa därför att de på 60-talet hade en åsikt som man anser var felaktig. den socialdemokratiska regeringen nu i vår skulle betala tillbaka den sista biten till pensionärerna, fick de med full ATP mest och de utan nästan ingenting alls. Folkpartiet ville inte ge kompensation och moderaterna stödde regeringen. För centern var det naturligt att i stället höja de lägsta pensionerna. uttalanden som statsministern gjorde på den socialdemokratiska kongressen verkar ha kommit på avvägar. Varför röstar man t.ex. ned förslag från centern om bättre läromedel och mindre klasser? Varför använder olika partier just skolan som sparområde? Och hur går det med den regionala balansen? Vad säger socialdemokrater, moderater samt folkpartister ute i landet om den politik som man nu för och som ensidigt gynnar koncentrationsorterna? Skattetrycket måste hållas nere och på sikt sänkas rejält. Detta var vi från de icke-socialistiska partierna överens om i mars här i kammaren. Uppgörelsen mellan folkpartiet och socialdemokraterna vad beträffar oljeskatten är naturligtvis ett steg i annan riktning, precis som när socialdemokraterna och folkpartiet i fjol höjde bensinskatten för att finansiera försvarspakten. Det är på skatteområdet helt nödvändigt, tror jag, att det finns något parti i riksdagen som företräder lågoch mellaninkomstgrupperna samt de mindre företagarna. Annars riskerar de att få betala reformer och förändringar i stället för att få sänkt skatt. Skattepolitiken måste vara ett aktivt led i lönerörelsen för år 1989. Regeringens aviserade förslag om en sänkt marginalskatt med 34 96 för heltidsarbetande är svårt att värdera innan vi har fått ett fullständigt klarläggande av de fördelningspolitiska effekterna, och de visar sig först när vi får klart för oss vilken finansieringsform man har valt. Marginalskatten måste sänkas. En skattereform för 1989 förutsätter sådana justeringar att nya fördelningspolitiska spänningar inte uppstår. Detta syfte uppnås, menar vi från centerns sida, genom höjt grundavdrag och sänkning av de högsta kommunalskatterna samt sänkt matskatt. Tas inte sådana hänsyn, riskerar man att försvåra avtalsrörelsen — inte underlätta den. Grundavdraget bör höjas med 1 500 kr. till totalt 11 500 kr. En sådan skattesänkning — lika för alla — skulle kunna finansieras med höjd oljeskatt, vilken också skulle kompensera effekterna i den kommunala ekonomin. Dessutom bör sänkt matskatt utgöra en central del i en skatteomläggning med fördelningspolitisk profil. Det största skatteproblemet för år 1989 är emellertid kommunalskatterna. Behoven av att utveckla och förstärka insatserna inom vård, omsorg och skola är stora. Inte minst 1988 års lönerörelse kommer att driva upp kommunernas och landstingens kostnader utan att skapa ny verksamhet. I detta läge finns en allvarlig risk för att kommunalskatterna år 1989 höjs kraftigt. Detta är det allvarligaste hotet mot såväl marginalskattesänkningen som fördelningspolitiken. Den starka kostnadsökning som drabbar kommunerna till följd av ett högt löneavtal motsvaras av höjda skatteintäkter. Men med den ordning som nu finns kommer dessa inte kommunerna till del förrän först efter två år. Under tiden kan kommunerna t.o.m. ha tvingats höja skatten för att klara ut situationen. Detta är ingen bra ordning. Regeringen bör därför pröva förutsättningarna att skapa ett mer omedelbart samband mellan löneutveckling och kommunernas skatteintäkter. Centerpartiet vill ha lägre skatt på arbete och högre skatt på råvaror som uran, olja och kol. Det föreslår vi i vårt budgetalternativ från januari. Det förekommer i debatten en övertro på att man kan finansiera sänkta marginalskatter med höjda indirekta skatter. Det finns anledning att varna — Prot. 1987/88:137 för denna övertro, eftersom t.ex. borttagande av de undantag som finns från 9 juni 1988 mervärdeskatt i dag till mycket stor del skulle drabba villaägare, boende och massmedia bl.a. Det blir ju en skattedebatt senare i dag, och jag kommer därför inte att gå ytterligare in på detta. Men på ett område vill jag säga några ord. Finansministern har alldeles nyss gjort en helomvändning i frågan om matmomsen. Han har sagt att han kan tänka sig en sänkt matmoms. Det är ju bra. Vi i centerpartiet tror emellertid inte på uttalanden i pressen, utan vi tror mera på konkret handling. En fråga som kräver ett klargörande under de 40 minuter som står till finansministerns förfogande här i dag är därför frågan om tilläggsdirektiv till kommittén om indirekta skatter. Direktiven till utredningen om indirekta skatter är mycket omfattande. Finansminister Feldt gjorde i princip ett enda undantag: kommittén får inte utreda en differentiering av momsen när det gäller matskatten. Det är därför glädjande att höra finansministerns uttalande, att en sänkning av matmomseni dag är tekniskt möjlig. Så sent som i marsdebatten här i kammaren ansåg finansministern att problemet med sänkt matskatt var att det förelåg tekniska hinder. Därmed är alltså det tyngsta argumentet mot sänkt skatt på mat undanröjt. Jag förutsätter därför att finansministern i dag ger besked om huruvida det kommer några tilläggsdirektiv till utredningen om indirekta skatter eller inte. Beträffande centerns förslag om en sänkt skatt på basmat ned till t.ex. byggmomsnivå och en ökad skatt på sällanköpsvaror med hög importandel finns det anledning att säga något. Vi har lagt fram dessa idéer och är beredda att diskutera den närmare utformningen med dem som är intresserade. Vi har inte då det t.ex. gäller sällanköpsvaror inom centerpartiet fattat något beslut om vilka varor som skall tas med. Det enda jag säkert kan tala om är att centern inte har någon tanke på att ta med böcker i en sådan grupp med höjd moms. Eftersom centern ju slagits extra hårt för att få en vettig avvägning på kulturområdet, kommer vi självklart inte att ha detta med. Som exempel vill jag nämna centerns hårda satsning på folkbibliotek, utställningsersättning samt bidrag till folkbildningsförbunden och deras kultursatsningar — områden där vi här i riksdagen ibland har fått vara ganska ensamma om att kämpa. För oss i centerpartiet är det självklart att peka på de inhemska obalanserna med överhettning och hög arbetslöshet som motpolerna i arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Regionalt sett är det i dag allt större skillnader mellan regioner, och det finns allt svårare överhettningsproblem i koncentrationsområdena. Detta skapar problem för såväl människor som ekonomi. Köerna på bostadsmarknaden och i trafiken, miljöproblem, t.ex. vad gäller luft och buller, kris i vård och omsorg — detta är frågor som inte kan lösas utan en bättre regionalpolitik. Bristerna på arbetsmarknader med uttunnad service är andra regioners problem. Den överhettade arbetsmarknadens löneglidning smittar av sig. Det skapar en flykt av människor med specialistkompetens från glesbygd, likaväl som alltför många av dem som arbetar med vård och omsorg i 19 storstadsregionerna söker sig till andra sektorer på grund av lönesituationen. I den socialdemokratiska regeringen går man t.o.m. så långt att man försöker skapa en bild av att man helt har lyckats få kontroll över arbetsmarknadssituationen — trots att ett flertal regioner har en ganska stor undersysselsättning. Jag skulle nog vilja rekommendera regeringen och socialdemokraterna att bläddra ytterligare något i arbetsmarknadsstatistiken, när man nu fortsätter att föra den här propagandan. Vidare gäller det att komma till rätta med orättvisorna mellan människor. I den struktur som vi nu har finns orättvisor som leder till kompensationstänkande. En skattereform enbart för höginkomsttagare är därför utesluten. Insatserna på det sociala området måste ha en grundtrygghetsinriktning. Dessutom gäller det rättvisan — ett annat område där vi i centern också har förslag — mellan stora och små företag. Att småföretagare och egenföretagare betalar mer i skatter och avgifter än stora företag innebär totalt sett en förlust för den svenska ekonomin. Utvecklingsmöjligheter tas inte till vara. Det innebär att goda idéer inom små och medelstora företag inte kan realiseras. Centerns politik går ut på att staten, för att få fart på ekonomin också regionalt, satsar på vägar, på vägunderhåll och på en utveckling av järnvägen, så att denna kan bli en hela svenska folkets järnväg. Vi föreslår också att statens resurser och kapital omdisponeras. I en gemensam reservation säger vi från de icke-socialistiska partiernas sida att staten bör sälja ut den del av företagen och de tillgångar som andra kan sköta bättre. Då frigörs resurser som gör det möjligt att utveckla den infrastruktur som har regionalpolitiska förtecken. För att vi skall klara framtidens industripolitik är det också angeläget att vi är med och utvecklar morgondagens teknik. Kunskaper om högteknologi är en av förutsättningarna för att en liten nation som Sverige skall kunna vara konkurrenskraftig i framtiden. På det industripolitiska området har dock regeringen inte varit särskilt aktiv. När det gäller industripolitiken som helhet finns det, efter sex socialdemokratiska regeringsår, inte särskilt mycket att yvas över. Om man tittade litet grand i backspegeln och betraktade något vad som hände under de icke-socialistiska åren, skulle man finna att det då var mer av nytänkande och mer av satsningar på en rad stora projekt, som fortfarande ger jobb och stimulans inom svenskt näringliv. Den arbetsbörda som åvilar industriministern tycks inte vara särskilt stor, eftersom han numera får sköta två departement. I en annan icke-socialistisk reservation tar vi reservanter upp frågan om löntagarfonderna. Vi menar att de styr åt fel håll. De styr nämligen i riktning mot ett centralistiskt ekonomiskt system. Det innebär att de centrala institutionerna får bestämma över den ekonomiska utvecklingen. I stället borde man styra mera i riktning mot ett personligt ägande. Då skulle de enskilda människorna kunna påverka sin egen situation och få möjligheter till ett direkt ägande i företagen. Vårt förslag om en avveckling av löntagarfonderna för att på det sättet stimulera hushållens sparande skall ses som en helhet. Varje medborgare skulle nämligen få möjlighet att sätta av en hundralapp i månaden fr.o.m. nu och två år framöver. Alla skulle få möjlighet att delta i löntagarfondsavvecklingen. Sparandet behandlas i ett särskilt betänkande. Men det finns anledning att säga att den försämring i hushållens sparande som har ägt rum under de senaste åren egentligen inte borde ha överraskat, eftersom den utgjorde en fortsättning på den negativa utveckling som har pågått alltsedan 60-talet. Nedgången bromsades upp under de icke-socialistiska regeringsåren, då en rad viktiga sparfrämjande åtgärder vidtogs. Efter socialdemokraternas återkomst i regeringsställning har det dock blivit en kraftig försämring. Det måste således till en konsekvent sparpolitik på en rad områden. Vi i centern menar att personliga investeringskonton kunde utgöra en viktig del av sparpolitiken. Sådana skulle kunna bli en viktig källa för utvecklingen av den svenska ekonomin i decentralistisk riktning. Vår idé är att det skall vara möjligt att avsätta medel motsvarande ett halvt basbelopp per år för personliga investeringar. Det skulle möjliggöra personligt sparande för boende och studier, för skapande av en pensionstrygghet eller ett startkapital för den som vill bli egen företagare. När det gäller allt reformarbete i detta sammanhang understryker vi i centern vikten av att man i allt större utsträckning tänker på de utsatta gruppernas behov. Herr talman! Jag vill sammanfatta centerns kritik mot den ekonomiska politiken på följande sätt: Oo Genom regeringens politik kommer vårt kostnadsläge — beroende på löneökningarnas storlek samt därigenom orsakade kostnadsstegringar, jämfört med konkurrentländerna — att vara ogynnsamt för Sverige. Detta kan på sikt skapa problem för svensk exportindustri. Oo Regeringens ovilja mot att ha ett miljömål i den ekonomiska politiken är förvånansvärd. Det är ytterligare ett bevis för den konservatism som präglar regeringens miljöpolitik, något som jag beklagar. o Den fördelningspolitiska profilen, som förr var ett socialdemokratiskt adelsmärke, visar att man hela tiden bortser från de utsatta gruppernas behov. Det gäller då grupper som på grund av sjukdom, dåligt försäkringsskydd eller ocentralt boende drabbas extra hårt. Oo Den höjning av oljeskatten som regeringen nu tillsammans med folkpartiet genomför hade kunnat accepteras av centern, om åtgärden hade parats ihop med en fördelningspolitisk profil som innebär att man också hade höjt grundavdraget i skatteskalan. o Centerns ekonomiska förslag är ett väl avvägt alternativ till regeringens budget. Vad som kännetecknar centerns förslag är att vi inom olika system gör omfördelningar med en fördelningspolitisk profil. Oo Vi sänker sjukförsäkringsavgifterna för småföretagare och höjer avgifterna för de större företagen. Därigenom gynnar vi de mindre och medelstora företagen. Oo Vi sänker momsen på livsmedel. Men vi kan tänka oss en höjning av momsen på ss.k. sällanköpsvaror med hög importandel. Med detta förslag vill vi gynna barnfamiljer och inkomsttagare i lågoch mellaninkomstlägen. Det finns nu material som styrker det faktum att man i lägre inkomstlägen betalar en större procentuell andel av sin inkomst i mervärdeskatt. När det gäller våra reservationer finns det anledning att särskilt nämna några. Reservation 1 är gemensam för de icke-socialistiska partierna. Här visar vi på ett bra alternativ för den svenska ekonomiska politiken. I reservation 9 tar vi upp kravet på en privatisering av statens tillgångar. Vidare behandlar vi i olika reservationer frågor som den gemensamma lönebildningen och prisregleringen. I reservation 14 behandlas skattepolitiken. Under mom. 14 finns olika reservationer, men i tre av dessa finns en gemensam grundsyn, som skulle kunna utgöra ett underlag för en slagkraftig icke-socialistisk finanspolitik. På en rad viktiga punkter är vi alltså samstämmiga, vilket jag tror är viktigt. Jag vill avsluta anförandet med att rikta tre frågor till socialdemokraterna, i första hand till finansministern: 1. Kommer det tilläggdirektiv till utredningen om indirekta skatter, så att vi kan utreda frågan om sänkt moms på baslivsmedel? 2. Vilka effekter för svenskt näringsliv, villaägare samt andra boendekategorier kommer det höga ränteläget att få? 3. Vilka effekter kommer de prisstegringar som vi nu upplever att få för svensk ekonomi och för de svenska löntagarna under de närmaste åren? Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 6, 9, 11, 15,19;:25 och 29.

Herr talman! I dag kommer vi att få höra finansutskottets ordförande, finansministern och statsministern i tur och ordning berömma sig av den tredje vägens politik. Man kommer att hävda att regeringen är exempellöst skicklig i sin ekonomiska politik. Med hänvisning till bl.a. det snabbt sjunkande budgetunderskottet och den minskande arbetslösheten kommer man att göra jämförelser med den borgerliga regeringsperioden och visa på de positiva skillnaderna. Jag vill redan nu erkänna att det finns flera positiva inslag i den ekonomiska utvecklingen. Vårt land har surfat på en högkonjunktur som varat mycket längre än ekonomiska bedömare kunnat förutse. Men finns det då bara beröm att ge? Är det den enda sanna bilden? Nej, herr talman! Jag skall i mitt anförande dessutom ägna mig åt några mycket viktiga saker som socialdemokraterna förmodligen inte kommer att ta upp i sina anföranden. Det finns en helt annan sida av den förda ekonomiska politiken som också måste lyftas fram. Sverige har alltså under 80-talet haft goda ekonomiska konjunkturer. Produktion och sysselsättning har ökat. Landets företag har fått kraftiga vinstökningar — de största vinsterna på decennier. Vinsterna är skapade av de arbetande, men kapitalisterna bestämmer hur de används. De stora vinsterna har utgjort en viktig förutsättning för kapitalexport och transnationalisering. Spekulationsinslagen i ekonomin har ökat. Snabba klipp, uppköp av företag, fusioner, nedläggningar och en ansamling av makt på allt färre händer är också resultat av den tredje vägens politik. Finanskapitalisterna har kunnat lägga beslag på mycket stora tillgångar. Men nu kommer det märkliga: Samtidigt som storföretag och överklass har berikat sig påstås vårt land sakna tillgångar för en riktig utveckling av sjukvård, omsorger, skola och en rad andra områden som behöver rustas upp. Det hör vi dagligen i diskussioner om resurserna på dessa områden. Kapitalägarna har tiofaldigat sina investeringar utomlands, men det finns inte pengar till skolan. Börsspekulationen har mångdubblats, men kulturen går på svältkost. Storbolagen vältrar sig i vinstpengar, men viktiga samhällsinvesteringar måste skjutas upp. Miljonärer och miljardärer har ökat i antal, men de som arbetar ihop vinsterna får lära sig att hålla igen på sina krav. Detta har också ägt rum under marschen efter den tredje vägen. Secialdemokratin har bundit sin politik till kapitalismens och marknadsekonomins utveckling och dess fortsatta bestånd. Kapitalägarna tillåts att i alltför hög grad föra en egen ekonomisk politik, där investeringsplaner och satsningar avgörs av dem. Kampanjen för EG-anslutning pågår för fullt, styrd av starka kapitalintressen. Samhället och de arbetande har bara att rätta sig därefter. Regeringen — och ännu värre de borgerliga partierna — vacklar i försvaret av det ekonomiska självbestämmandet gentemot såväl inhemska som utländska finansintressen. Avregleringar och lättnader inom kreditoch valutapolitik har gjort det lättare för storfinansen. Den s.k. harmoniseringen till EG diskuteras och släpps fram ganska okritiskt. Storfinansens vilja presenteras som en nödvändighet. I detta läge växer naturligtvis behovet av en alternativ ekonomisk politik, vars uppgift är att bekämpa klassklyftor, spekulation och mygel. En sådan ekonomisk politik kan aldrig formuleras av de borgerliga partierna eller av borgerligt tänkande politiker. Här behövs en ideologisk diskussion, som i sin tur kan bana vägen för en annan ekonomisk politik. Ekonomi är inte bara ekonomiska och matematiska samband. Den politiska ekonomin handlar också om moral och rätt, om vem och vad som skall främjas, och vem som skall betala. Den ekonomiska politiken är, för att använda ett slitet ord, en del av klasskampen. Valet mellan snöd vinning och social och ekonomisk rättvisa borde inte vara svårt. Det finns ingen motsättning mellan rättvis fördelning och god ekonomisk utveckling. Tvärtom är en rättvis fördelning en förutsättning för en bra ekonomi, att alla skall få del av de värden som produceras. Om de enskildas ekonomi utvecklas, utbildningen kan förbättras och infrastrukturen förstärkas, är det förutsättningar för en allmän och, i nästa steg, ännu bättre ekonomisk utveckling. Herr talman! Den kompletteringsproposition som har lagts fram och som i dag behandlas skiljer sig inte särskilt mycket från tidigare förslag från regeringen. Samtidigt som man berömmer sig för de vackra siffrorna, som är faktiska, målar man upp en hotbild av framtiden — vilket man har gjort ganska länge. Man fortsätter att koncentrera intresset kring olika katastrofteorier, där en bättre löneutveckling än den som regering och storfinans kan tänka sig genast skall kasta landet och dess arbetande folk i fördärvet. Eftersom vi redan har hört de borgerliga företrädarna vet vi att de understödjer den diskussion och den analys som regeringen för fram. Efter ett decennium av sjunkande reallöner och stillastående hushållsinkomster har lönerna nu undan för undan förbättrats. Om katastrofteorierna hade varit verkliga, skulle katastrofen ha varit här sedan ett par år tillbaka. Trots att löneutvecklingen nu är bättre fortsätter vinsterna att öka. Och trots att lönerna alltid framhålls som orsaken till inflationen och som ett framtida hot, kan man se att lönernas andel av förädlingsvärdet inom industrin har minskat och vinsternas andel ökat under en tioårsperiod. Inget av de borgerliga partierna har talat om vinsterna. Alla har bara talat om den fördärvliga löneutvecklingen. Att ökade löner på vinsternas bekostnad är både möjliga och nödvändiga, som jag sade tidigare, tiger de om. Regeringen och socialdemokratin har för sin del numera övergått till att i skrifter och betänkanden nämna löner och priser, vilket ju är ett litet steg på vägen, även om det inte motsvaras av något omtänkande i det praktiska handlandet. Såvitt jag förstår och kan läsa mig till väntas nämligen nya utgiftsbegränsningar och lönetak på den statliga sidan nästa år. Det vore enligt vpk:s mening hög tid för regeringen att försöka säga något också om de fördelningspolitiska följderna av attackerna mot lönerna och framsläppandet av vinsterna på det sätt som sker. I stället har socialdemokraterna vid utskottsbehandlingen ökat bördorna för de vanliga människorna genom att hoppa på ett folkpartistiskt förslag om en ännu större oljebeskattning än vad regeringen föreslagit. Pengarna dras inte in för något annat ändamål än för att minska konsumtionsutrymmet — det kallas stabiliseringspolitik. Vi kan nu se hur en ojämnt fördelad privat konsumtion utvecklas på den offentliga konsumtionens bekostnad, dvs. på skolans, vårdens, trafikens, kulturens och miljövårdens bekostnad. Och det är naturligtvis oroande att konsumtionen är orättvist fördelad. En rejäl omfördelning skulle behövas, men regeringens stabiliseringspolitik, som läggs fram i kompletteringspropositionen, har inget fördelningspolitiskt innehåll i den meningen. De beräkningar och de alternativ för den framtida utvecklingen samt motiven för de åtgärder som föreslås saknar det fördelningspolitiska alternativet. När skall de människor som ligger efter i utveckling och levnadsstandard få sin chans att komma ifatt om de hela tiden får höra att det är överhettning och att de skall hålla igen? När skall den offentliga sektorn få utvecklas på vinsternas bekostnad? När är läget tillräckligt gott för att en riktig omfördelningspolitik skall kunna föras? Eller skall det alltid vara så att de som ligger sist skall nöja sig med smulorna? Detta är några viktiga frågor som socialdemokratin bör svara på i denna debatt, för att komma litet längre i sina analyser av den framtida utvecklingen, som jag kallar katastrofteorierna. De borgerliga, som satsar på skattesänkningar som huvudmål i den ekonomiska politiken, kommer om de får igenom sina förslag att ytterligare förbättra köpkraften för dem som har det hyfsat, medan det allmännas inkomster sjunker. För de vanliga människorna, för vilka den gemensamma sektorn är så otroligt viktig, innebär det en försämring av läget, eftersom den gemensamma sektorn då inte kan utvecklas. Det vore här av värde om socialdemokratin i debatten också kunde talaom Prot. 1987/88:137 hur man på sikt skall förhindra en successiv privatisering av den offentliga 9 juni 1988 sektorn, om den inte tillåts utvecklas och förbättras så att den kan möta alla de rättmätiga krav som människor ställer på den. Det vore också på sin plats att socialdemokraterna sade något om hur de har tänkt sig ett ökat samhällsinflytande — det som de talar om i sina partiprogram — och hur det går ihop med den hittillsvarande utvecklingen med en gradvis kommersialisering av samhället, introduktionen av statliga företag på börsen, insläppandet av finanshajar i statliga banker och avregleringar av ekonomin till förmån för marknadskrafterna. Och hur skall ni komma åt de regionala problemen, om ni inte vill röra vid makten och beslutanderätten över investeringspolitiken? Det finns också skäl — och det blir kanske en något större och svårare diskussion — att börja fundera över hur den exportledda ekonomiska tillväxten skall klara av de framtida problem som kan komma, när USA:s ekonomiska problem blommar ut för fullt. Såvitt jag kan se handlar det om att främja inhemsk tillväxt och produktion i vårt land. Men det är också fråga om att sprida handel och ekonomiskt beroende på fler länder än dem som man i dag är så hårt knuten till. Den tredje vägen kan annars sluta i en djup återvändsgränd. Herr talman! Den nya politiken behöver formas nu. Den kaninte vänta. Vi kan inte vänta på ännu bättre tider för kapitalägarna för att vi skall göra något. Och här var det intressant att höra inlägget från folkpartiets företrädare — hur det talades om de sämst ställda, de lågavlönade, och hur det fördes fram en omsorgstanke om de små människorna — något som jag tyckte skorrade väldigt falskt. Man skall ha ökad tillväxt, man skall ha ökade resurser för att man skall få någonting att dela på. Det är tydligen inte alls så att man skall kritisera rikedomar som har skapats, utan det är tvärtom så att blir det bra tillväxt, då kan alla få det bättre. Det ligger naturligtvis någonting i detta, att en ökad tillväxt är förutsättningen för att man skall få det bättre. Men vad gör man i nuläget, när det gäller den tillväxt som hittills skett och som har skapat sådana enorma rikedomar. Och här drabbar kritiken alla de andra partierna också. Vad har man för omfördelningsförslag för att se till att vinsterna används på ett riktigt sätt — för att utveckla den gemensamma sektorn, för att se till att de vanliga människorna får det bättre, för att möjliggöra att lönerna ökar på vinsternas bekostnad? Ja, det förslag som nu finns och som accepterats av utskottet är ju, som jag sade, en höjd hyra på grund av höjd oljeskatt. Det är folkpartiets omsorg om de små människorna. Vad finns det då för alternativ när det gäller inriktningen av den ekonomiska politiken, i enlighet med vad vpk föreslår? Först och främst måste man bekämpa kapitalmakten. Man måste stoppa spekulationen. Men det kräver ingrepp mot kapitalägarnas fåtalsvälde. I stället för att släppa in storfinansen i statliga banker borde man exempelvis låta samhället överta de privata bankerna. Man måste tillåta rättvisa. Man måste kunna pressa matpriser och hyror. Man måste föra en konkret och hård omfördelningspolitik. Det måste ske en omfördelning från privata kapitalägare till den gemensamma sektorn, från de välsituerade till dem som har det knapert. Detta är ganska lösliga begrepp, 25 men det finns stora skillnader i vårt samhälle som det går att analysera fram. Från en uppdriven vinstoch spekulationsekonomi måste det vidare ske en omfördelning till det socialt nyttiga och det nödvändiga. Man kan skapa rättvisa i skattepolitiken — införa skatt efter bärkraft, slopa matmomsen. Man måste försvara den gemensamma sektorn genom att motverka privatisering. Den gemensamma sektorn kan och måste utvecklas. Den har stor betydelse för rättvisan och för dem som har det sämst i samhället. Det finns pengar för utveckling av den gemensamma sektorn, men pengarna ligger i fel fickor. Man måste motverka transnationaliseringen av ekonomin. Kapitalets international styr över de enskilda länderna. Här behövs en medveten politik för att möta detta. Det går inte att bara godkänna utlandsinvesteringar och godkänna fusioner mellan svenska och schweiziska bolag, vilka blir världsledande på olika områden, varvid både det fackliga och det ekonomiska självbestämmandet försvinner från vårt land. Galoppen med utlandsinvesteringar måste motverkas, och man måste granska sådana investeringar noga, innan de släpps fram. Man måste förbättra regionalpolitiken och styra investeringarna samt sätta stopp för naturförstörelsen. Utan mycket stor varsamhet med miljön, utan resursbevarande politik kan ingen framtida ekonomisk tillväxt eller välfärd byggas. Att förstöra miljön, det är att förstöra ekonomin. Detta är två sidor av samma sak. En bättre miljöoch resurspolitik ligger väl i linje med en bättre regionalpolitik. Man måste låta samhällsekonomiska värderingar vara vägledande för samhällets åtaganden på alla områden. Jag tycker att centern tar litet för lätt på den här frågan genom att tala om miljöavgifter. Sådana avgifter betyder att de marknadsekonomiska instrumenten finns kvar och att om bara produktionen är tillräckligt lönsam, så kan man förstöra miljön. Ett gott råd till centern är att man skall överge tanken på avgifter när det gäller förstörelsen av miljön. Här måste det till en konkret och grundläggande lagstiftning. Och så, herr talman, några ord om de mera konkreta förslagen i kompletteringspropositionen, som regeringen har lagt fram och som vpk har vissa synpunkter på. Det viktigaste förslaget, som har stabiliseringspolitiskt syfte, är utan tvekan förslaget om att dra in likviditeter från näringslivet. 10 miljarder kronor skall in på bankkonto, och pengarna skall återbetalas om några år. Vänsterpartiet kommunisterna har ju under flera år argumenterat för och föreslagit ett utnyttjande av företagens likviditeter i samhällsbygget. Vi anser att dessa resurser måste användas, men en indragning bör utformas som en skatt och alltså inte återbetalas. Sedan 1980 har kommuner och landsting förlorat mer än 40 miljarder kronor till följd av regeringarnas indragningar och förändrade förutsättningar. Detta har skett medan storkapitalet gått fritt från allvarligare beskattning — trots en enastående vinstoch likviditetsutveckling. Det är nu hög tid att börja återbetala en del av dessa pengar till den gemensamma sektorn. Det är inte mer än rätt om medlen tas från de stora vinsterna som skapas av de arbetande människorna och av oss alla i samhällelig verksamhet. Men pengarna disponeras av en handfull kapitalägare. 10 miljarder kronor, som föreslås, kan vara en lämplig summa att börja med. För framtiden bör enligt vår mening en extra vinstskatt av ungefär samma storlek tas ut årligen. Vi anser att dessa pengar behövs — som jag sade förut — för vården, omsorgerna, skolan, bildningen, kulturen. Regionala insatser måste göras med inriktning på miljö-, energioch infrastruktur. Det här är också stabiliseringspolitik, men med en något annorlunda inriktning. Här används ju pengarna för viktiga samhällsmål i stället för att ligga och bära ränta i banken samt återbetalas. Medan jag tangerar skattepolitikens område finns det skäl att beröra en fråga som redan varit uppe i debatten. Därvidlag fanns inte något förslag i kompletteringspropositionen, men det förekom en avisering i fråga om den framtida skattepolitiken. Det som sagts och gjorts har ju utlöst en ganska omfattande debatt om bl.a. matmomsen. Utgångsläget är följande: Regeringen och de borgerliga partierna vill sänka marginalskatterna. I en debattartikel lät finansministern förstå att han kunde tänka sig en momshöjning för att betala kalaset. Alla skulle alltså drabbas av dyrare varor och dyrare inköp över huvud taget för att de som har de högsta inkomsterna skulle få lättnader via marginalskattesänkning. Många protesterade och sade att det här kan väl inte vara riktigt. Inte minst vi i vpk menar att inkomstbeskattningen måste bli mer progressiv, den måste återföras till sin gamla inriktning, medan kommunalskatt och moms — indirekta skatter över huvud taget — måste hållas tillbaka. Det gäller särskilt matmomsen; vi har ju också i dag ett förslag om att den skall avskaffas. Det dröjde inte så länge förrän finansministern i — som jag upplevde det - kryptiska former, och i varje fall med en viss tveksamhet, eftersom han inte kommenterade frågorna i anslutning till vad han hade sagt, lät förstå att han kunde tänka sig lägre moms på maten än på andra varor. Här uppstod då naturligtvis en väldig förvirring. Frågorna kvarstår. Jag ser att finansministern finns i kammaren och skall delta i debatten. Det här är ett alldeles utmärkt tillfälle att tala om, hur det förhåller sig och vad finansministern egentligen vill — vilka idéer och vilka förslag han ämnar föra fram. Jag kan ansluta mig till Gunnar Björks fråga: Finns det en avsikt att lägga fram tilläggsdirektiv till de utredningar som sitter och se om man kan sänka momsen på mat? Jag har ju deltagit i en sådan utredning tidigare, och min uppfattning är att det är fullt möjligt och fördelningspolitiskt riktigt. Detta vore en angelägen reform i en omfördelningspolitik. För vår del är saken klar. Slopa matmomsen! Börja redan i år genom att använda livsmedelssubventioner för att sänka matpriserna. Redan den 1 juli skulle detta kunna ge effekt på matpriserna. När det gäller skattepolitiken i övrigt säger vi: Ge en skatterabatt till lågavlönade. Skärp skatten för de högre inkomsterna. Återgå till arbetarrörelsens gamla idéer om skatt efter bärkraft och progressivitet i inkomstskatterna. Då kan vi få en omfördelning av den konsumtion som finansministern är så rädd skall öka. Herr talman! Det finns mycket som borde föras fram i en sådan här debatt, inte minst med tanke på att alla försöker göra allting till valdebatt. Men det skulle föra för långt, om vi redovisade alla förslag som finns inom den ekonomiska politikens område. Jag hänvisar till vpk-reservationerna och de förslag vi lagt fram när det gäller inriktningen samt yrkar bifall till samtliga reservationer.

Herr talman! Jag tycker att det var ovanligt litet sting i Gadd i dag. Men så tvingades han också redovisa att lönerna kommer att stiga med 7 96 i år, mot av finansministern och av finansutskottet i februari utlovade 4 96. Likaså tvangs han medge att priserna i år stiger med 6 96, att jämföra med drygt 3 enligt vad man ursprungligen tänkt sig. Detta är siffror som ligger precis på katastrofalternativet. Ändå kan Gadd stå här säga att det är ganska lyckosamt och ser bra ut, och det här skall vi klara på vanligt sätt. Det enda problemet är att de borgerliga är så oeniga. Är det inte något som Arne Gadd reagerar på när han får redovisa att priserna ser ut att stiga i dubbelt så hög takt som man hade hoppats? Ändå skall han försvara förslag från regeringen som går ut på att ytterligare höja inflationstakten i landet med hjälp av höjda indirekta skatter, t.ex. den höjda oljeskatten. Jag tycker att man från socialdemokratiskt håll någon gång måste erkänna att det inte går att hejda inflationen med skattehöjningar. Sanningen är ju att skattehöjningar alltid driver på inflationen. Det kan ske direkt, som i fallet med oljeskatten, och det kan ske indirekt när det gäller skatter på produktion, t.ex. inkomstskatt och löneskatt. Jag skulle vilja rädda en pikant detalj undan glömskan. Ett av årets Feldt-slag i kompletteringspropositionen var att höja just oljeskatten med 75 kr. Folkpartiet föreslog en större skattehöjning, med 200 kr. I ett yttrande till skatteutskottet den 19 maj fann finansutskottets socialdemokrater att propositionens förslag var väl avvägt och avstyrkte folkpartiets längre gående höjning. Men i finansutskottets betänkande den 26 maj, bara en vecka senare, var det plötsligt folkpartiets förslag om 200 kr. som var väl avvägt. Gadd talar om att vi borgerliga skulle vara oeniga. Här är tydligen socialdemokraterna i finansutskottet, inkl. herr Gadd, oeniga med sig själva, med några dagars mellanrum. Vad var det som hände under dessa fattiga sju dagar som motiverade en ytterligare skattehöjning med en dryg miljard? Var det helt enkelt så att man upptäckte möjligheten till parlamentarisk majoritet för en fortsatt skärpning av det skattetryck som man i mera högtidliga sammanhang säger sig vilja sänka?

Herr talman! Arne Gadd tog upp oljeskatten, och det har gjorts också av flera tidigare talare. Jag tycker att det vore bra om Arne Gadd och andra ibland tog sig tid att läsa motioner som hänvisats till andra utskott än det egna utskottet. Då kunde han och andra i en motion från folkpartiet, väckt den 22 mars med anledning av regeringens energipolitiska proposition, ha läst det förslag om höjd oljeoch kolskatt som nu förefaller samla en bred majoritet. När regeringens kompletteringsproposition lades fram en dryg månad senare, låg detta förslag på riksdagens bord. Det hade, om den socialdemokratiska riksdagsgruppen eller regeringen varit intresserade av det, funnits rikliga tillfällen att i denna proposition tala om vad man ansåg vara lämpligt. Inte ett ord om energipolitik, inte ett ord om miljöpolitiska effekter! När finansutskottet behandlade motionen var den, som Lars Tobisson sade, först inte alls intressant. Det ansågs vara ganska olämpligt förslag. Fem dagar senare, vid skatteutskottets behandling, var förslaget plötsligt väl avvägt, och sedan ändrade sig även socialdemokraterna i finansutskottet i rask takt efter detta. Jag förstår att finansutskottets socialdemokrater har ett mycket starkt ointresse för energipolitik och för miljöpolitik och att motståndet mot finanspolitiska effekter av olika förslag är så stort att det tar väldigt lång tid innan man kommer till skott. Jag noterade också att det framfördes i debatten att centerpartiet har föreslagit en oljeskattehöjning med 500 kr., inte 200 kr. Det var intressant. Arne Gadd gjorde sig litet lustig över att de borgerliga partierna hade skrivit ihop sig om en gemensam reservation, som han betecknade som ord utan något större innehåll. Jag måste säga att det tycker jag var en mycket allvarlig utsago av finansutskottets ordförande. Är det så att de ord som Arne Gadd står bakom i utskottets betänkande helt saknar mening? Är det bara ord som liksom väller fram och som inte betyder någonting? För oss i folkpartiet har ord som vi skriver i betänkanden, motioner och reservationer en mycket stark mening, och för dem står vi. Det vore synd om alla ord i majoritetstexten helt saknade mening. Det står en del intressanta saker där, bl.a. att skattetrycket inte får öka och att reformer skall betalas genom att andra utgifter minskas. Jag förstår att Arne Gadd aldrig menat ett enda av dessa ord. Han skriver dem år efter år, samtidigt som han godkänner förslag från regeringen och lägger fram förslag som går i helt motsatt riktning. Det beror på att orden i finansutskottets majoritetstexter inte har någon betydelse. Det är djupt beklämmande.

Herr talman! Arne Gadd gjorde stor affär av något slags oenighet inom oppositionen. Sanningen är ju att de icke-socialistiska partierna på en rad punkter, som är av väsentlig betydelse, har gemensamma ställningstaganden. Det gäller stramhet i ekonomin, privatiseringen, ett sänkt skattetryck på sikt, prisreglering, sparande, lönebildning. Vi är t.o.m. nästan helt överens om det miljöpolitiska målet. Däremot har socialdemokraterna på den punkten den mest konservativa inställning. Hur är det med den socialistiska enigheten, Arne Gadd? Varför har vpk tvingats lämna elva reservationer till finansutskottets betänkande? Är det något mått på enighet inom det socialistiska blocket? Innan man kräver enighet av de icke-socialistiska partierna kanske man skulle rannsaka sina egna ”njurar.” Det är ändå så att vpk utgör den ”navelsträng” som vår regering för närvarande i alltför hög grad är beroende av. Vore det då inte rimligt att man inför väljarna redovisade ett socialistiskt alternativ innan man kräver motsvarande av andra? Och hur är det med den socialdemokratiska interna enigheten? Vi var några stycken som häromkvällen lyssnade på Bo Södersten. Inte fick jag då en känsla av att det råder kompakt enighet i alla frågor. Jag tycker att innan man går vidare på det torgmötestal som Arne Gadd höll om den borgerliga oenigheten, bör han medverka till att under sommaren lägga fram ett socialistiskt regeringsalternativ. Därefter kan jag inbjuda Arne Gadd att diskutera den oenighet som eventuellt finns. Hur är det då med centerns budgetalternativ? Det verkar som om Arne Gadd inte läst på ordentligt — det kan jag förstå; han har naturligtvis mycket att göra. Men om han läst det budgetalternativ vi lade fram i januari skulle han ha funnit förslag om en ganska betydande inkomstförstärkning genom en uranskatt. Detta har tydligen gått finansutskottets ordförande förbi. Jag vill konstatera att man av ordföranden i finansutskottet borde kunna förvänta sig en deklaration om den svenska ekonomin och om hur finansutskottets ordförande ser på den framöver, men på den punkten är tystnaden talande.

Herr talman! Arne Gadd började med att vara missnöjd över att jag är missnöjd. Om han hade lyssnat ordentligt skulle han hört att jag inledningsvis sade — för jag vet att debatten om missnöje alltid kommer upp — att det finns positiva skillnader mellan de borgerliga och socialdemokraterna. Men det ensidiga berömmandet av sig själv för den utveckling som varit är inte nog. Det finns också en annan bild, som jag redovisat. Vad skall en ekonomisk-politisk debatt vara om man inte tar fram de saker som måste ändras och bli bättre? Om man bara står och berömmer sig, vart leder det? Vem skulle tala för de mest utsatta, de lågavlönade och för den offentliga sektorns utveckling om inte vpk fanns i riksdagen? Vem skulle motsätta sig lönetaket, som de andra partierna är överens om? Det enda ni diskuterar är vilken nivå det skall ha. Vem skulle tala om skatteskalor som har något gemensamt med arbetarrörelsens ursprungliga idéer om skatt efter bärkraft, om inte vpk? Vem skulle drivit frågan om matmomsen till den plats den har i dag, om inte vpk under snart 20 år hade stridit i den frågan? Det som Arne Gadd kallar missnöje behövs verkligen, och det är riktigt. Till frågan huruvida politiken skett på kapitalets villkor: När man gör en värdering av den ekonomiska politiken måste man fundera över vad som har främjats, vad som har stärkts, vad som har underlättats och vad har försvårats. Den privata makten har förstärkts, vinsterna har ökat utan att användas på det sätt jag menar är fördelningspolitiskt riktigt. Marknadsekonomin har förstärkts, och transnationaliseringen har ökat. En återblick på denna regeringsperiod visar att man kan säga att det har varit kapitalets väg. Att sedan de borgerliga vill gå ännu längre och piskar och driver på för att få kärran att gå snabbare mot den avgrund där den borgerliga ekonomiska politiken finns, innebär bara att vi på vår sida får försöka bromsa och ändra inriktningen på det socialdemokratiska ekipaget. Arne Gadd försökte göra ett nummer av att vi skulle stödja den socialdemokratiska politiken. Men när alla andra förslag fallit och det bara finns kvar ett förslag från moderaterna och ett från socialdemokratin, då måste vårt parti ta ansvar för att ändå förhindra att förändringarna går så snabbt och sker så omfattande som moderaterna vill. Men det innebär inte att vi moraliskt eller idémässigt utgör stöd för socialdemokratin.

Herr talman! Arne Gadd bestred att utskottets socialdemokrater har bytt åsikt. Den 19 maj sade alltså socialdemokraterna i finansutskottet att en höjning av oljeskatten med 75 kr. var väl avvägd, och man avstyrkte förslaget om en höjning med 200 kr. Den 26 maj skrev socialdemokraterna i det betänkande som vi nu diskuterar att en höjning av oljeskatten med 200 kr. är en väl avvägd höjning. De frångick därmed regeringens förslag om en höjning med 75 kr. Är inte detta att byta åsikt? Om inte Arne Gadd anser att detta handlande är ett åsiktsbyte är han faktiskt inte särskilt väl skickad att diskutera åsiktsskillnaderna mellan de borgerliga partierna. De skillnaderna befinner sig på ett långt mera moderat plan. Arne Gadd hade också i sitt anförande en utläggning om likviditetskonton. Han tycktes antyda att det är ett oskick av borgerliga partier, en minoritet i utskottet, att begära lagrådsremiss. En sådan begäran skall ju inte avslås av majoriteten, sade han så flott, och därför hade socialdemokraterna gått med på ett sådant förfarande. Då fick de bekräftat att förslaget inte hade karaktär av retroaktiv beskattning. Detta kanske inte var så ädelmodigt; det har nämligen många gånger tidigare hänt att socialdemokraterna har avslagit borgerliga krav på lagrådsremiss. Denna gång var socialdemokraterna själva närmast angelägna om att få en lagrådsremiss till stånd. Vi moderater sade att ett sådant förfarande inte var en så stor fråga, eftersom vi ändå tänkte yrka avslag på förslaget om likviditetsindragningar. Emellertid hade det framkommit så många detaljer som visade att förslaget var illa genomtänkt att vi litet försynt undrade om det inte vore klokt att be om lagrådets yttrande. Utskottets socialdemokrater anslöt sig då till vårt förslag. När resultatet av lagrådets granskning kom till utskottet visade det sig att det fanns en hel rad invändningar mot förslaget; det förelåg behov av ändringar i texten för att förslaget över huvud taget skulle hänga ihop. Arne Gadd får stå här i talarstolen i dag, långt efter det att utskottet har justerat sitt betänkande, och ändra vad majoriteten tidigare har sagt. Nog var det befogat att få en lagteknisk granskning av ett så dumt förslag som detta är! I mitt första anförande ställde jag en fråga till Arne Gadd. Jag undrade varför han gav Kjell-Olof Feldt bakläxa; finansministern hade ju i kompletteringspropositionen avvisat en uppgång i det offentliga sparandet, uppnådd genom ett högre skatteuttag. På annat sätt än som ett avståndstagande kan man ju inte tolka finansutskottets uttalande i betänkandet om att det inte är realistiskt att tänka sig en förbättring av hushållens finansiella sparande som skulle kunna klara industrins utbyggnad. När finansutskottets socialdemokrater i detta sammanhang säger att ett ökat offentligt sparande är nödvändigt, då betyder det — om jag förstår saken rätt — att det är det allmänna som skall dra in skattemedel och satsa dem i form av investeringar i näringslivet — alltså en fortsatt vandring in i socialismen. Är det detta som Arne Gadd är ute efter? Det skiljer sig från vad Kjell-Olof Feldt i kompletteringspropositionen säger är aktuellt och möjligt att åstadkomma.

Herr talman! Ja, visst har vi olika åsikter i frågan om behovet av åtstramningar och hur de skall gå till, Arne Gadd. Bara folkpartiet har framlagt konkreta förslag i denna fråga. I det sammanhanget är Arne Gadd i skön förening med flera partier som han inte brukar förena sig med. Jag tycker att detta är beklagligt. Fakta och verklighet har på något sätt en viss inneboende kraft. Resultatet av den bristande åtstramningen blir det som jag androg i mitt anförande, nämligen högräntepolitik; en politik som leder till hög ränta, som försvårar framtida tillväxt och minskar framstegskraften och som försvårar möjligheterna att få ned inflationstakten — allt detta som Arne Gadd rimligen borde veta är nödvändigt att åstadkomma. Jag ställde en enda fråga till Arne Gadd: Hur kan han av just fördelningspolitiska skäl ogilla besparingar, som han säger? Utan besparingar får vi lägre tillväxt och lägre inkomstökningar, men däremot högre prisökningar och högre arbetslöshet. Jag bad honom i ganska vänligt tonfall försöka förklara varför det av fördelningspolitiska skäl skulle vara bra att få högre prisökningar och högre arbetslöshet. Jag förstår mycket väl att Arne Gadd inte vill försöka sig på en förklaring: det finns ju ingen! Sanningen är ju den att det förhåller sig tvärtom. Jag tycker att man skall underlåta att anföra sådana motiv när det i själva verket förmodligen handlar om någonting helt annat. Med det synsätt som Arne Gadd representerar tar man alltid till skattehöjningar då den ekonomiska politiken på ett eller annat sätt behöver korrigeras. Herr talman! Avslutningsvis skall jag upprepa det som många har sagt tidigare: Hur går det då med de löften som Arne Gadd har avgivit — visserligen i ord som kanske inte har så stor betydelse men som står tryckta i finansutskottets betänkande? Löftena har också uttalats av finansministern och av statsministern, och de löfterna rör skattetrycket. Många har frågat: När skall socialdemokraterna börja infria löftet om lägre skattetryck? Det har inte givits något svar. I kammaren i förra veckan i samband med debatten om basbeloppet frågade Daniel Tarschys likaså om skattelöftet. När skall löftet till skattebetalarna börja infrias? Socialdemokraternas talesman då, Doris Håvik, svarade inte, men hon gav en direkt hänvisning till dagens debatt. Arne Gadd måste rimligen avge ett svar på frågan! När skall statsministerns löfte till skattebetalarna börja infrias? Ett uteblivet svar måste jag tolka så, att socialdemokraterna struntar i statsministerns och andras löften.

Herr talman! Av Arne Gadds inlägg framgick att han inte läst centerns ekonomiska motion, men det framstår också klart att han inte heller har läst vår energipolitiska motion. Uranskatten var ju inte direkt tänkt som en skatt på brytning. Avsikten med skatten är ju att man vid användandet av uran i kärnkraftverk skall betala skatt för det uran som man använder. Det finns faktiskt anledning att fundera litet över att socialdemokraterna går emot förslaget om uranskatt. Centerpartiet menar att vi skall avveckla kärnkraften med förnuft. Under hela 1990-talet kommer det därför med vårt förslag att finnas pengar hänförliga till uranskatten som tillför statskassan medel. Det vore också ett aktivt led i avvecklingen av kärnkraften. Jag frågar mig: Om socialdemokraterna går emot förslaget om införande av uranskatt, står de då verkligen kvar vid det löfte som de har givit svenska folket att avveckla kärnkraften på det sätt som de har förbundit sig till? Tänker ni inte fullfölja er linje i folkomröstningen, eftersom ni nu darrar på manschetten t.ex. i fråga om uranskatten? Det krävs faktiskt att ni ger ordentligt besked på denna punkt och en förklaring. Vi har tidigare diskuterat miljöpolitiken. På detta område intar socialdemokraterna snart sista platsen. Ni blir t.o.m. omsprungna av moderaterna, som ju aldrig direkt har framstått som några miljökämpar. Men plötsligt har de ändå börjat tänka till, medan socialdemokraterna i finansutskottet verkar totalt sakna förmåga till nytänkande. Det krävs något slags besked av socialdemokraterna inför valet: Tänker ni fullfölja en avveckling på det sätt ni har lovat svenska folket? Om så är fallet, varför går ni då emot en uranskatt?

Herr talman! Debatten mellan Arne Gadd och mig utvecklar sig till att handla mer om vad man talar om än om innehållet i det som sägs. När vpk framlägger förslag som gynnar de sämst ställda och den offentliga sektorn, är det progressiva förslag som ligger i linje med vad arbetarrörelsen under decennier har kämpat för. Jag anser det vara något beklagligt att man finner socialdemokraterna i en position där de möjligen kan tänka sig att försvara någon framgång som har vunnits tidigare, men visar mycket litet av progressivitet, framtidstro och utveckling. När det gäller kritiken av fusionsekonomin, koncentrationen av makt och kapital och dess betydelse för regionalpolitik och transnationalisering kan man i en del frågor faktiskt hitta centern till vänster om socialdemokratin. Det är illavarslande, anser jag. Ett annat exempel på vad som menas med en omfördelningspolitik är ju hur man inom de olika partierna ser på likviditetsindragningarna. Vi i vpk menar att den indragning som socialdemokraterna nu föreslår skall utformas som en skatt. Den skall användas för en progressiv utveckling inom vården, där man — som vi vet — brottas med stora problem. Inom detta område kan man efter överläggningar med Landstingsförbundet använda åtskilliga miljarder för att förbättra och utveckla vården på det sätt som är nödvändigt. Barnomsorg och äldreomsorg behöver betydande resurser om t.ex. barndaghemmen skall kunna byggas ut i den omfattning som riksdagen har fattat beslut om. Skola och utbildning kräver stora insatser för renovering av lokaler, för tillgång till böcker, för åstadkommande av mindre klasser — där finns det hur mycket som helst att satsa på. Vidare behövs det stora satsningar på regionalpolitikens område. Därför är det nu efter alla dessa år av indragningar från kommuner och landsting en riktig politik att man drar in på likviditeten och använder pengarna för dessa ändamål, men man skall inte betala tillbaka dem till storfinansen, som socialdemokratin har för avsikt. Att det finns pengar som kan användas för dessa ändamål bevisas av den enorma tillväxt av sponsring som sker inom kulturen och inom idrottsrörelsen. Det visar också de försök till privatiseringar av samhällelig verksamhet som hela tiden försiggår. Så snart det uppstår en brist, ett behov eller någon annan situation som går att profitera på, så är kapitalet blixtsnabbt där och vill organisera verksamheten privat. Det vittnar om att det finns pengar och att de är tillgängliga för samhället och för samhällelig styrning. Socialdemokraterna borde gå in för åtgärder i denna riktning.

Herr talman! Oppositionens talesmän har helt enligt ritualen förklarat att den tredje vägens ekonomiska politik har misslyckats. Men man gjorde det närmast pliktskyldigt och utan större geist, måste jag säga. Om oppositionen låter litet avslagen i dag torde det bero på att den känner att det inte alldeles går att förneka verkligheten. Det är svårt att måla ut en ganska blomstrande ekonomi som om den bara bestod av tistlar och törnen. Fakta tyder nämligen på att Sveriges ekonomi befinner sig i ett bättre skick än den har gjort sedan mer än ett decennium. Jag vill inte trötta kammarens ledamöter med en alltför lång exercis i detta ämne. Men ”Ssiffror sparkar”, sade en gång Gunnar Myrdal. Så jag skall låta dem sparka en stund. Vi har nu möjlighet att jämföra den svenska ekonomins utveckling över tolv år under två olika regeringar. Under sexårsperioden 1976-1982 styrdes vårt land av de borgerliga partierna, låt vara i olika kombinationer under fyra regeringar. Under de senaste sex åren, 1982-1988, har regeringen varit socialdemokratisk. Låt mig därför göra några enkla sifferjämförelser för att ställa utvecklingen i den svenska ekonomin under dessa två perioder mot varandra. En entydig bild tonar då fram. Oo Bytesbalansen visar resultatet av alla Sveriges löpande affärer med utlandet. Får den ett underskott är det farligt i längden, eftersom det betyder att landet lever över sina tillgångar och måste täcka detta med utlandsupplåning. Under perioden 1976-1982 försämrades bytesbalansens saldo med nästan 15 miljarder kronor. I år beräknas bytesbalansens saldo bli över 11 miljarder kronor bättre än det var 1982. Oo Industriproduktionen är viktig. I hög grad är det dess utveckling som avgör vår levnadsstandard. Det är också framför allt med industrivaror Sverige konkurrerar på de internationella marknaderna. Mellan 1976 och 1982 minskade industrins produktion med över 6 96. Mellan 1982 och 1988 beräknas den däremot öka med över 22 Io. Oo Investeringarna är vad vi sätter åt sidan för att modernisera landet, bygga bostäder och vägar m.m., allt för att kunna hålla uppe vår konkurrenskraft och få ett bättre liv i framtiden. Om investeringarna faller betyder det att vi förbereder oss dåligt inför framtida utmaningar och problem. Under åren 1976-1982 föll industrins investeringar med hela 39 4. Mellan 1982 och 1988, däremot, ökade industriinvesteringarna med inte mindre än 70 I. Oo Arbete åt alla är det viktigaste målet för den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik. En hög arbetslöshet skapar orättvisor, sociala klyftor och fattigdom. Dessutom är arbetslösheten ett enormt slöseri med resurser, då den innebär att arbetsföra människor inte får arbeta. Mellan 1976 och 1982 ökade arbetslösheten i Sverige med 61 000 personer. Under åren 1982-1988 minskar arbetslösheten däremot med 41 000 personer. Oo Inflationen är för hög— där har de borgerliga rätt. Men vad de glömmer att säga är att den har sjunkit rejält. Under perioden 1976-1982 var inflationen i genomsnitt 10,5 76 per år. Under åren 1982-1988 har den i genomsnitt varit 6 96 om året. Oo De borgerliga klagar på att skatterna har höjts i landet, men de talar inte om det viktiga — nämligen vad som har hänt med människors köpkraft efter skatt. Det kan man förstå. De reala disponibla inkomsterna, dvs. det som blir kvar av lön och bidrag efter skatt och inflation, minskade under åren 1976-1982 för genomsnittssvensken med 1,5 20. Mellan 1982 och 1988 stiger de realt disponibla inkomsterna med över 10 96. Så när Lars Tobisson försöker förklara en sänkning av sparandet med att realinkomsterna har sjunkit i Sverige ljuger han, eller också är han grovt okunnig. o Också reallönen — dvs. vad lönen är värd efter det att prisstegringarna tagit sitt — har utvecklats på ett sätt som man har anledning att begrunda. Mellan 1976 och 1982 föll reallönen för den genomsnittliga löntagaren med 6,5 20. Mellan 1982 och 1988 stiger reallönen med över 4 90 — någonting för Hans Petersson i Hallstahammar att notera. o Slutligen: Stora budgetunderskott kan vara farliga, eftersom de ofta leder till högre inflation och högre räntor, när staten måste täcka underskottet genom att ge sig ut och låna. Hur ser då den statistiken ut? Mellan 1976 och 1982 försämrades statens budgetsaldo med 77 miljarder kronor. I år beräknas budgetsaldot bli 83 miljarder kronor bättre än det var 1982. Alltså: Investeringarna och lönerna föll kraftigt under den borgerliga tiden. Under den socialdemokratiska regeringstiden har investeringar och reallöner ökat. Arbetslösheten steg då, men sjunker nu. Statsfinanserna försämrades under den borgerliga tiden, men har förstärkts under den socialdemokratiska regeringstiden. Och inflationen har nästan halverats. Detta är fakta. Jag menar att de talar för att de borgerliga regeringarna vanskötte landet. Den socialdemokratiska regeringen har på väsentliga punkter sanerat Sveriges ekonomi efter det borgerliga vanstyret, och på alla punkter står Sveriges ekonomi starkare i dag än den gjorde för sex år sedan. Men, då säger de borgerliga partierna: Allt det där beror på tur. Ni socialdemokrater har haft turen att regera i en period då världskonjunkturen var bra. Vi, däremot, tvangs regera i ett läge med en dålig internationell ekonomi. Där har de borgerliga delvis rätt. Världsekonomin har gått bättre efter 1982 än under deras tid. Men det räcker inte, herr talman, för att förklara skillnaden. Faktum är nämligen att den svenska ekonomin under åren 1976-1982 utvecklades sämre än omvärldens, medan den därefter utvecklats bättre än ekonomin i de flesta andra länder. Ändå har vi problem i den svenska ekonomin i dag, och säg den epok som varit problemfri. Kompletteringspropositionen pekar ut problemen. Inflationen är fortfarande för hög, hushållssparandet för lågt och industrin behöver bygga ut sin kapacitet mer. Frågan är då hur dessa problem skall kunna lösas. Regeringen har redovisat sin bedömning. Nu hävdar oppositionen att vi måste ”ge besked” på en rad punkter. Det kravet är svårt att förstå. Vi har givit besked om vilken politik vi vill bedriva de närmaste åren, dels i budgetpropositionen, dels i kompletteringspropositionen och i en rad särpropositioner som har lagts fram under våren. Där har vi, på område efter område, detaljerat och genomarbetat, redovisat den ekonomiska politik som vi socialdemokrater vill föra. Låt mig sammanfatta den i några punkter. Budgetpropositionen lades fram efter börsfallet förra hösten. De underliggande obalanserna i världsekonomin som var en del av förklaringen till börskraschen — framför allt underskottet i den amerikanska bytesbalansen — skapade stor osäkerhet om framtiden. Efter börsfallet kännetecknades prognoserna om det närmaste årets utveckling av ökad pessimism hos praktiskt taget alla bedömare både i Sverige och utomlands. Mot den bakgrunden utformades finanspolitiken försiktigt. Den var stram, men inte starkt åtstramande. Syftet var att hålla budgetunderskottet konstant vid en lägre lönestegringstakt och därmed också långsammare ökning av statens skatteintäkter. I centrum för vår analys stod lönerna. Länge hoppades vi på att lönestegringstakten i år skulle kunna hållas nere vid 4 96. Men så blev det alltså inte. I april såg vi framför oss en löneökning i år på ungefär 6 96, och i dag ser den ut att bli ytterligare en halv procentenhet högre. Det är den ena stora skillnaden jämfört med läget i januari. Den andra är att börsfallet inte tycks ge så stora negativa effekter som man först befarade. I stället visade sig den ekonomiska tillväxten i slutet av 1987 och början av 1988 bli betydligt starkare än väntat, både internationellt och i Sverige. Dessutom har vi gynnats på exportsidan av förbättrade terms of trade, vilket konkret bl.a. betyder att den svenska skogsindustrin får mer betalt för sin export. Arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas. Sysselsättningsökningen var över 50 000 personer bara under första kvartalet i år. Investeringarna fortsätter att stiga. Konsumtionsökningen är stark, men vi börjar nu se tecken på att den håller på att dämpas. Tre problem träder i det här läget fram: Oo Prisoch lönestegringen är fortfarande snabbare än vad som på sikt är hälsosamt för vår ekonomi och sysselsättning. O Den privata konsumtionen har ökat kraftigt, och hushållssparandet är för svagt. Oo Bristande kapacitet hämmar möjligheterna att öka produktionen i vår industri. Regeringen har av detta dragit slutsatsen att tre slags åtgärder behöver sättas in: 1. Vi måste hålla tillbaka lånefinansierad konsumtion och öka sparandet, framför allt i hushållssektorn. 2. Vi måste påverka lönebildningen och dämpa den nominella lönestegringstakten. 3. Vi måste förbättra ekonomins funktionssätt, framför allt för att stimulera investeringar, som bygger ut vår produktionskapacitet. Och, märk väl, detta skall ske utan att arbetslösheten ökar. I kompletteringspropositionen och i särskilda tilläggspropositioner föreslår vi nu ganska omfattande ingrepp på just dessa punkter. 1. Mot konsumtionsökningen har vi föreslagit att tobaksskatten och oljeskatten höjs, att kontantinsatsen blir större vid avbetalningsköp, att möjligheter ges till extra insättning på allemanssparandet, att ett särskilt ungdomsbosparande inrättas och att 10 miljarder kronor av storföretagens likviditet dras in till riksbanken. Vi anser också att den statliga grundskatten bör sänkas nästa år och därmed värdet av underskottsavdragen begränsas. Riksbanken har följt upp regeringens åtgärder genom att höja diskontot, införa kassakrav på finansbolag och höja kassakraven på bankerna och genom att vidta operationer på marknaden för att höja räntenivån. 2. De alltför stora nominella löneökningarna vill vi motverka genom att med hjälp av likviditetsindragningarna dämpa löneglidningen, genom att de sänkta inkomstskatterna skall göra reallöneökningar möjliga vid lägre nominella lönepåslag och genom att en löneutgiftsram för staten gäller även 1989 års avtalsrörelse. 3. För att förbättra ekonomins funktionssätt är det viktigt att långsiktigt förstärka konkurrenskraften genom bättre utbildning, ökad effektivitet i den offentliga sektorn och genom en rejäl skattereform, som stimulerar arbete och sparande samt motverkar spekulation på kredittagning. En sådan skattereform bör kunna genomföras under nästa mandatperiod, och den föregås av en omläggning av skatteskalorna redan 1989. Detta är huvuddragen i vår politik. Vi tycker att den är klar och tydlig och att den fullföljer den tredje vägens strategi. Vi menar att den är väl anpassad till det ekonomiska läget och vår strävan efter full sysselsättning och en rättvis fördelning. De borgerliga partierna vill även i detta val erövra regeringsmakten. Det är en högst legitim strävan för politiska partier i opposition. Men man vill inte acceptera de krav det ställer på den politik man saluför i valrörelsen. De borgerliga partierna säger sig vara beredda att inom mindre än fyra månader bilda regering och därmed överta ansvaret för Sveriges ekonomi. Men vad skulle då denna regering göra för att t.ex. minska inflationen, hålla statsfinanserna i balans, driva på tillväxten, öka sparandet och reformera skattesystemet? På dessa frågor får man antingen svar utan innehåll eller alltför många, sinsemellan motstridiga, svar från de tre partierna. Som vanligt har de borgerliga samlat sig till en gemensam reservation i finansutskottet om det som kallas de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Där upprepas — också som vanligt — att regeringen inte har attackerat diverse s.k. tillväxthinder i ekonomin, dock utan att de nämner ett ord om att sådana centrala tillväxthinder som t.ex budgetunderskottet, nedgången i investeringarna och industrins dåliga lönsamhet har eliminerats genom den förda politiken. Samtidigt redovisar de olika partierna helt skilda konkreta förslag till hur de vill tackla de tillväxthinder som de själva anger som viktiga. Därmed är det också sagt att denna allmänna reservation är innehållslös till meningslöshet. Denna reservation följs sedan av ett antal resevationer, som också de gäller de allmänna riktlinjerna. Där avslöjas hyckleriet i talet om en gemensam ekonomisk politik. Först kommer en reservation av moderater och centerpartister, i vilken det yrkas på att de offentliga utgifternas ökningstakt skall dämpas, men det sägs inte ett ord om hur det skall gå till. Sedan kommer en reservation från folkpartiet, som faktiskt har konkreta förslag i ärendet. Men den reservationen var tydligen alltför handlingskraftig för bröderna i centern och moderata samlingspartiet, så den går de emot. Men det är inte slut med det. För sedan har centern en egen reservation, som rör själva målen för den ekonomiska politiken. Centern har andra mål än moderaterna och folkpartisterna. Alltså måste koalitionsbröderna i reservationer bekämpa varandra i stället för den som de utmålar som sin gemensamma fiende, dvs. socialdemokratin. De borgerliga har faktiskt samlat sig till en gemensam reservation om lönepolitiken. Men den innehåller inte mycket mer än kravet på att regeringen skall redovisa sin syn på vilket det samhällsekonomiska utrymmet för löneökningarna är. Jag kan försäkra er att ni skall få det beskedet i sinom tid. Men om ni anser att det skall redovisas nu måste jag fråga: Varför gör ni det då inte själva? Jag vill fråga Lars Tobisson, Anne Wibble och Gunnar Björk: Vilket anser ni vara det samhällsekonomiska utrymmet för löneökningar nästa år? Har ni besked att lämna på den punkten, och har ni en gemensam uppfattning? Om ni har det, så redovisa det! Om ni inte kan redovisa det, är det då särskilt meningsfullt att kritisera regeringen för att den inte har redovisat någon uppfattning i dag? Sedan fortsätter grälet. I fråga om skattepolitiken och budgetpolitiken finns det sex olika linjer från de borgerliga partierna. De har tre skatteförslag och tre förslag till budgetpolitik. Centern skriver att det största skatteproblemet är kommunalskatterna. Om detta har folkpartiet och moderaterna intet gott att säga. Moderaterna för sin del säger att stora marginalskattesänkningar står främst. Folkpartiet sopar undan både centerpartiet och moderaterna genom att skriva att ”centerpartiets krav inte är tillräckligt omfattande och att moderata samlingspartiets krav mot bakgrund av finansieringskraven är alltför långtgående”. Och då avvisar man både centerns och moderaternas politik. På den här punkten är i och för sig meningsutbytet mellan de borgerliga representanterna i finansutskottet hovsamt jämfört med den debatt som nu förs mellan folkpartiet och moderaterna i pressen. Bengt Westerberg skrädde ju inte orden i vintras, när han sade att moderaternas skattepolitik var ett hot mot välfärden. På senare tid är det Anne Wibble som kommit i krakel med moderaterna när hon, helt berättigat, påpekat att debet och kredit inte går ihop i den moderata budgetpolitiken utan att den leder till växande budgetunderskott. I Svenska Dagbladet har kanslichefen i den moderata riksdagsgruppen hävdat att Anne Wibble genom att avslöja detta tar ”skamgrepp”. På tidningens ledarsida påstås samtidigt att folkpartiet ”saknar strategi i den ekonomiska politiken” och att detta medför ett ”borgerligt trauma”. Den medicinska definitionen på trauma är häftig psykisk påfrestning. Det är under detta tillstånd som de borgerliga ledamöterna debatterar här i dag. Men det är inte bara borgerligheten som skulle råka ut för en häftig psykisk påfrestning om denna politik skulle försöka förverkligas. Det skulle bli en sådan påfrestning även för medborgarna och för landets ekonomi. Det visade sig sedan att de borgerliga också är oense om grunderna för Sveriges valutapolitik. Moderaterna vill föra in Sverige i EG:s monetära system, medan centern och folkpartiet säger nej därtill. Då är det litet underligt att de borgerliga i sina reservationer kräver klara besked och fasta spelregler i den ekonomiska politiken. Vad har ni att säga till näringslivet om den svenska valutapolitiken under en borgerlig regering? Skall Sverige vara med i EMS eller skall Sverige stå utanför? Detta kan bara besvaras med ja eller nej. Jag uppmanar er att ge besked i dag. Är svaret ja, dvs. att ni vill att Sverige skall gå in i EMS, eller är svaret nej, dvs. ni vill att Sverige skall stå utanför EMS? Här har ni inga möjligheter att fortsätta med dunkla kompromisser. Det är redan uppenbarat att moderaterna och folkpartiet säger nej till likviditetsindragningarna, medan centern stödjer dem. Efter ett förfluget uttalande av Olof Johansson var centern tydligen tvungen att ställa sig bakom dem. Samma splittring mellan centern å ena sidan och de andra borgerliga partierna å den andra finns också när det gäller investeringsfonder. Den mest gapande klyftan mellan de borgerliga finner man när man granskar de konkreta förslagen om statsbudgetens utgifter. Moderaterna vill hålla ökningstakten nere vid 1/2 96 per år, något som de övriga borgerliga partierna inte går med på. Folkpartiet föreslår direkta nedskärningar av den sociala välfärden.

Gunnar Björk! Jag tror inte att ni har glömt någon. Ni har delat ut håvorna till alla. Och det skall då finansieras genom en sänkning av momsen på maten. Jag tycker att detta är en ekvilibristik i den ekonomiska politiken som centern lyckligtvis är ensam om. Herr talman! Det finns en allvarlig sida av detta. Den senaste tiden har borgerlighetens talesmän använt många stora ord för att kräva moral och respekt för sanningen i politiken. Och det skall man göra. Men det är svårt att se deras uppträdande den här våren som något annat än en politisk svindel som saknar konkurrens från någon annan s.k. affär. Vad ni försöker göra är att lura svenska folket när det gäller de grundläggande trygghetsoch frihetsfrågorna när ni påskiner att ni skulle kunna få ihop en fungerande ekonomisk politik av detta sammelsurium. Sanningen är att det vore utomordentligt farligt för Sveriges ekonomi om höstens val skulle resultera i ett regeringsskifte. Det är inte bara så att vi minns inkompetensen, splittringen och långbänkarna från den förra borgerliga regeringsperioden, utan det framstår bara alltför klart vad ett nytt experiment att koka soppa med dessa kockar skulle leda till. Det förefaller ofrånkomligt att statsfinanserna, styrkan i ekonomin, skuldsättningen och så småningom arbetslösheten och 'en fallande levnadsstandard skulle bli resultatet. Ni har stakat ut ett antal vägar som, när man försöker fösa ihop dem, leder oss ut i ett nytt ekonomiskt moras. Dessutom skulle den här politiken, trots allt vad ni hävdar om skattesänkningar, leda till försämrad privat ekonomi för ett stort antal medborgare. Jag utgår från att en borgerlig regering skulle domineras av moderata samlingspartiet, eftersom det är det största partiet och det ideologiskt mest aggressiva borgerliga partiet. Nu innebär moderaternas politik en mycket långtgående omfördelning, vilket de inte döljer, från lågoch medelinkomsttagare till människor med höga inkomster och förmögenheter. Moderaterna vill sänka inkomstskatterna kraftigt, men bara för de högst avlönade. De lägst avlönade får inga skattesänkningar alls, tvärtom. De får skattehöjningar. Skattesänkningarna skall finansieras genom nedskärningar i kommuner och landsting. Enbart den första etappen i moderaternas skattereform förutsätter att man drar in 7 miljarder kronor från kommunerna. Till det skall läggas de 4 miljarder i indragningar från kommunerna som skall finansiera det s.k. vårdnadsbidraget. År 1985 begick moderaterna enligt sin egen mening det misstaget att tala om hur kommunerna skulle spara pengar. I år är de för fega för att göra det. Men att sjuka, gamla och vårdbehövande kommer att drabbas är väl ofrånkomligt. Man vill alltså skära ned kommunernas inkomster med netto 7 miljarder. Samtidigt säger man att kommunalskatterna icke får höjas. Staten skall lagstifta om kommunalt skattestopp. Kommunernas enda alternativ är då att minska verksamheten eller höja avgifterna. Väljer man vägen att höja avgifterna för att finansiera oförändrade utgifter, är det främst barnens och de gamlas välfärd som måste ransoneras. Annan kommunal verksamhet, t.ex. el, gas, vatten och avlopp, är nämligen i dag redan finansierad till 100 90 med avgifter, och dessa får enligt lag inte höjas ytterligare. De enda avgifter som kommunerna skulle kunna höja är alltså de som tas ut för kommunala tjänster i form av barnomsorg och äldreomsorg. Och det är inte små avgiftshöjningar som det är fråga om. För närvarande får kommunerna in 2 1/2 miljard från barnomsorgsavgiften. Med det borgerliga vårdnadsbidraget skulle avgiften höjas med ytterligare 4,3 miljarder. Det betyder en höjning från normalt ungefär 12 000 kr. om året till 25 000 kr. om året per daghemsplats. För många blir höjningen relativt sett naturligtvis ännu större. Jag frågade i finansdebatten i mars Lars Tobisson hur de återstående 7 miljarderna skulle finansieras av kommunerna. Jag fick inget svar, men jag skulle kunna hjälpa Lars Tobisson på traven genom att ge några exempel som han kan välja mellan. Om beloppet enbart skulle tas ut genom höjda barnomsorgsavgifter, skulle daghemstaxan normalt bli ungefär 45 000 kr. om året för ett barn. Skall det tas ut genom höjda avgifter i den kommunala hemtjänsten skulle avgiften behöva tiofaldigas. I Stockholm skulle hemhjälpstaxan behöva höjas från 340 kr. till 2 300 kr. per månad. Skall kommunerna i stället lägga ned verksamhet, får de ta till rejält för att spara den summa som moderaterna vill dra in. Utöver det som krävs för att betala vårdnadsbidraget skulle kommunerna behöva avstå från att bygga 110 000 daghemsplatser, ta ifrån 270 000 pensionärer deras hemhjälp eller stänga samtliga ålderdomshem i Sverige. Nu, Lars Tobisson, har det gått flera månader sedan ni lade fram era ekonomisk-politiska motioner. Kan ni nu kanske ge besked om vilket av dessa alternativ eller vilket annat alternativ som bör genomföras i kommunerna? Jag tror att både väljarna och ett antal kommunalpolitiker, inkl. de moderata kommunalpolitikerna, vore intresserade av det svaret. Prot. 1987/88:137 Inte minst är jag intresserad av att höra vad t.ex. Gunnar Björk tycker om 9 juni 1988 det här och om den moderata fördelningspolitiken i stort. Centern vill ju gärna framställa sig som småfolkets försvarare, och det gjorde också Gunnar Björk här i dag med stor emfas. Men ni skall samtidigt bilda regering med moderaterna och folkpartiet. Därför måste jag fråga Gunnar Björk: Vad är det i moderaternas program som ni accepterar resp. inte accepterar? Moderaterna säger att Sverige har råd med att sänka marginalskatterna mycket kraftigt för dem som har höga inkomster. Moderaterna säger vidare att Sverige har råd med att sänka förmögenhetsoch aktiebeskattningen liksom med att sänka skatten på stora arv och gåvor. Sverige skulle dessutom ha råd med att slopa de begränsningar i underskottsavdragen som vi nu har i vårt skattesystem. Men samtidigt säger moderaterna: Sverige har inte råd med en rättvis sjukförsäkring, inte heller med den delpensionsnivå som vi har genomfört. Sverige skulle inte heller ha råd med dagens trygghet vid arbetslöshet, dvs. med de arbetslöshetsersättningar som i dag utbetalas, och inte heller med en rad andra utgiftsposter. Jag vill fråga Gunnar Björk: Är det inte dags att centerpartiet börjar ställa några villkor gentemot moderaterna? Ni skäller på socialdemokraternas fördelningspolitik, och det må ni göra, men när skall ni ta moderaterna i nackskinnet och tala om för dem vilka villkor ni i rättvisans namn ställer för att gå in i samma regering som Lars Tobisson och Carl Bildt? Ni har ju erfarenheter från tidigare regeringsperioder. År 1976 vågade Thorbjörn Fälldin ställa villkor. Han var visserligen inte så uthållig när det gällde att hålla fast vid dem. Det underlättar ändock läget.

Fru talman! Jag tror att en ny borgerlig regering skulle vara farlig för Sverige. Den skulle genom en blandning av oförmåga och splittring bli en fara för landets ekonomi, för sysselsättningen och för den ekonomiska balansen. Genom moderaternas dominans och den reaktionära politik de faktiskt för, skulle den också bli ett allvarligt hot mot rättvisan och tryggheten i vårt land. Sverige behöver förvisso en regering även efter det här valet. Det måste emellertid vara en regering som har kraft och förmåga att både göra ekonomin stark och fördelningen rättvis. I dag är socialdemokratin det enda politiska alternativ som kan klara de uppgifterna.

Fru talman! Det går inte att förneka att Feldt har ”gadd”. Om det är till någon hjälp för den ekonomiska politiken kan ju verkligen diskuteras. Finansministern började med att förneka att den tredje vägens politik har 49 misslyckats. Den byggde på att löner och priser skulle hållas nere. År 1988 skulle lönerna få stiga högst 4 26. Vi vet nu att det blir katastrofalternativet på 7 2o. Priserna skulle få stiga med drygt 3 20. Inflationstakten är nu över 6 Jo. Till skillnad från vad som var fallet under den borgerliga regeringstiden är detta långt över vad som gäller konkurrentländerna. Det är den relevanta jämförelsen. Syftet var att ersätta underskottet i bytesbalansen med ett överskott. Vi går nu mot växande bytesunderskott på 10-15 miljarder kronor i år. Vad var det för ett citat finansministern använde? Siffrorna sparkar, det går bra att begrunda det. Finansministern hävdar att vi moderater skulle vara ekonomiskt lättsinniga genom att vi inte skulle betala de skattesänkningar som vi föreslår. Vad han egentligen kritiserar oss för är att vi inte vill godta de skattehöjningar som regeringen föreslår. Regeringen vill inte erkänna hur farligt det är för svensk ekonomi att fortsätta att höja skattetrycket. Man vill inte erkänna att den egentliga orsaken till att vi nu åter får balansproblem är att vi har för höga skatter — inte för låga. I januari lade vi fram vårt konkreta budgetalternativ, där både skattesänkningar och besparingar finns redovisade. Vi föreslog ett budgetsaldo som låg flera miljarder under regeringens. Det har vi också dessförinnan gjort under en lång följd av år. Hur kan finansministern hävda att detta skulle vara ett uttryck för ekonomiskt lättsinne? Kjell-Olof Feldt måste bestämma sig nu. Antingen är vår politik lättsinnig eller också leder den till att välfärden i Sverige avskaffas, vilket han också sade. Han anklagar oss för att vilja ta ifrån 270 000 pensionärer deras hemhjälp. Han säger att vår politik skulle innebära att samtliga ålderdomshem måste stängas. Men vart leder regeringens egen politik? Finansdepartementet har räknat ut att de löneökningar som nu blir verklighet leder till att kommunerna kommer att förlora 12 miljarder år 1989, jämfört med om lönerna bara hade stigit med 4 20. Det är detta som skapar problem för kommunerna. Det är problem som är långt värre än dem som Kjell-Olof Feldt beskyller oss moderater för att eftersträva. Med den moderata politiken hade detta kunnat undvikas. Lägre marginalskatter hade gjort det lättare att åstadkomma rimliga löneavtal, och det hade hållit tillbaka kostnaderna i kommunerna. Det gäller att sopa rent framför egen dörr, Kjell-Olof Feldt, innan man ger sig ut i alltför vidlyftiga retoriska svängar.

Fru talman! Finansministern började med att göra den vanliga historiska betraktelsen, och jag vill göra det vanliga historiska tillägget. Jämförelsen mellan borgerlig och socialdemokratisk period haltar om man inte kommer ihåg att det under den borgerliga perioden var lågkonjunktur, medan det nu har varit oavbruten högkonjunktur, att det då blev en fördubblad oljenota, medan det nu har blivit en halverad oljenota, att det då var ett oförändrat skattetryck, medan skattetrycket nu har höjts med många procentenheter. Det lades under den borgerliga ledningen en ganska fast grund för de framsteg som nu ändå har skett. För fullständighetens skull tycker jag att detta skall tilläggas. Finansministern gjorde sedan, ungefär som Arne Gadd brukar göra — jag blev litet ledsen, eftersom jag hade väntat mig bättre —, ett stort nummer av att folkpartiet var alltför handlingskraftigt för moderater och centerpartister. Ja, det kan man tycka, men jag måste säga att den kritiken återfaller även på finansministerns eget parti. Vi har uppenbarligen varit alldeles för handlingskraftiga även för det socialdemokratiska partiet. Ni avvisar jut.o.m. tanken på en finanspolitisk åtstramning genom begränsning av de offentliga utgifterna. Moderater och centerpartister har åtminstone förstått tanken och instämmer i den, även om de inte vill vara lika handlingskraftiga som vi. Men socialdemokraterna har alltså uppenbarligen inte ens förstått tanken. Finansministern slutade med att varna för borgerlig inkompetens. Därmed menade han — naturligtvis indirekt — att han själv och hans parti var kompetenta att driva svensk ekonomi i rätt riktning framöver. Man får gissa sig till vilket slags kompetens det skall handla om. För min del får jag fram några linjer av den gångna utvecklingen. Kompetens att höja skatterna — det har finansministern. Kompetens att föra fram förslag om kollektivisering av ägandet — det har han, eller i varje fall hans regering, uppenbarligen också. Kompetens att använda sig av prisoch valutareglering och liknande — det finns i alltför hög grad. Kompetens att bevara offentliga monopol och motarbeta enskilda alternativ inom social tjänsteproduktion — det finns också i alltför stor utsträckning. Vi i folkpartiet betackar oss faktiskt, Kjell-Olof Feldt, för denna kompetens. Sverige skulle må mycket bra av att få en lång period utan sådan kompetens.

Fru talman! Finansministerns tal präglas av en rätt stor portion självgod: het. I mycket påminner talet om Arne Gadds tal. Framför allt handlade det om ungefär samma tema. Finansministern verkar uttrycka en misstro i fråga om de argument som t.ex. centern har använt beträffande regeringens förmåga att driva ekonomisk politik. Jag fick just i min hand ett pressmeddelande från statens industriverk, där man skriver: ”Inte ens på vår närmarknad i de nordiska grannländerna kan svensk exportindustri hålla ställningarna gentemot flera viktiga konkurrentländer. Verkstadsindustrin förlorar terräng i Norden ---". På punkt efter punkt visar detta att den beskrivning som Kjell-Olof Feldt gör innebär att han tar i litet för mycket. Varför säger socialdemokraterna t.ex. ingenting om de långsiktiga strukturella problem som vi har framför oss på en rad industriområden? Det verkar som om det är något man håller på att sopa under mattan. Det kanske dyker upp om ett halvår. Vi är bättre, säger Kjell-Olof Feldt, än de tidigare regeringarna var. Ja, hur är det med det? Sanningen är väl den att de regeringar som fanns 1976—1982i allmänhet var bättre än regeringarna i omvärlden i fråga om sysselsättningen, medan det 1982-1988 under socialdemokratisk regering oftast har varit sämre än i omvärlden. Det är skillnaden, som socialdemokraterna hela tiden förtiger. Med en icke-socialistisk regering var vi bättre än omvärlden, och i dag är man hela tiden sämre än omvärlden. Det går inte att sticka under stol med detta. Hur är det med detta att inflationen har halverats? Under de senaste åren som vi hade en icke-socialistisk regering var inflationen 5 1/2 90, medan vi i dag har en inflation på över 6 26. Även på denna punkt tycker jag att Kjell-Olof Feldt har fel. När Kjell-Olof Feldt kritiserar centerns förslag säger han att centern tydligen har kommit ihåg alla. Ja, det är finessen med centerns politik — den är heltäckande. Vi vill omfördela inom olika system. Kjell-Olof Feldt har fel när han anser att centerns sänkning av matskatten skall betala förslagen — det är inte alls så. Vi har finansierat bl.a. genom en uranskatt, som skulle dra in ett par miljarder. Den fördelning vi gör beträffande mervärdeskatten gör vi inom systemet. Jag är mycket besviken på Kjell-Olof Feldts tal. Efter de uttalanden som han har gjort om mervärdeskatt hade vi förväntat oss att han skulle ge besked om att direktiv skall lämnas till utredningen om indirekta skatter, så att den kommittén får utreda frågan om en sänkning av matskatten. Jag vill upprepa min fråga: När kommer tilläggsdirektiv till utredningen om indirekta skatter? Ge också besked före valet om hur socialdemokraterna har tänkt finansiera en framtida skattereform. Det vore kanske hög tid att tala om det nu.

Fru talman! Då har vi alltså kommit till akt 2 i den här berömmelsens föreställning. Akt 3 kommer när statsministern skall tala. Inledningsvis noterade finansministern att reallönerna har ökat den senaste tiden. Det sade han med speciell adress till mig, men då vill jag fästa finansministerns uppmärksamhet på att jag nämnde detta i mitt inledningsanförande — det var en väsentlig skillnad mellan åren 1975-1985 och åren därefter. Siffror sparkar — det är ett slående talesätt. Det finns ganska mycket siffror som sparkar som man skulle kunna ta upp. Omsättningen på börsen var t.ex. 1,9 miljarder 1979 och 125 miljarder 1987, efter en nedgång från när det var som högst i oktober 1986. De samlade förmögenheterna på börsen låg på 50 miljarder 1979 och är nu uppe i 550-560 miljarder, och sedan finns det åtskilligt med förmögenheter utanför börsen som har ökat i värde. Vi har fått 31 nya miljardärer, varav 18 finns att hämta i en krets som har anknytning till byggoch bostadssektorn. Samtidigt ökar hyreskostnaderna dramatiskt i vårt land. Också detta är siffror som sparkar och som är värda att notera, och jag tycker att de måste lyftas fram när man värderar den tredje vägens politik. Precis som Gunnar Björk efterlyser jag ett besked från finansministern om hur han ser på frågan om matmomsen. Det besked som kom ut i pressen för någon månad sedan var ju ganska kryptiskt och förvirrat. Nu är faktiskt tillfället att säga något. Att inte säga någonting i den frågan nu skulle vara förfärligt — allmänheten har rätt att få information, och vi som sysslar med politik vill naturligtvis också ha information. Jag kan nämna att vpk har lagt fram ett förslag i den sittande utredningen om att frågan om matmomsen skall tas upp där. Finansministern kritiserade moderaterna kraftigt, och jag tycker att det är en bra kritik — den behövs, och den är saklig. Han kritiserade inkomstskattepolitiken och sade att de lägst avlönade inte får några skattesänkningar med moderat politik. Men då måste jag tala om — det är tydligen min uppgift i dag att redovisa det som inte sägs — att de lägst avlönade inte heller med socialdemokratisk politik får några sänkningar av inkomstskatten. De som tjänar mindre än 80 000 kr. om året har sedan 1985 fått en skärpning av skatten med mellan 3 och 5 96. Det betyder 1 400 kr. i skärpt beskattning. Från detta får man dra ett ökat grundavdrag — som minskar intäkterna för kommunerna — och nettoeffekten är därmed 600-700 kr. Den socialdemokratiska skattepolitiken är alltså likadan.

Fru talman! Anne Wibble sade att de borgerliga regeringarna hade lagt en fast grund, som den socialdemokratiska regeringen kunde bygga på. Anne Wibble är lyckligtvis inte verksam i byggnadsbranschen. Det fanns nämligen en del avgrundsdjupa hål i den konstruktion som vi fick överta. Men på sätt och vis har hon rätt i att vi stod på fast grund: Vi stod på bottnen. Nu har vi kommit upp till ytan, och vi tänker inte låta de borgerliga partierna dra ned oss igen. I sitt inledningsanförande riktade Anne Wibble hårda angrepp på regeringens finanspolitik. Hon uppehöll sig vid att den leder till en högräntepolitik därför att finanspolitiken är för svag. Såvitt jag förstår är skillnaden mellan folkpartiets och regeringens finanspolitik att folkpartiet vill skärpa finanspolitiken med ytterligare 1,7 miljarder — 1 700 milj.kr. Det motsvarar 0,4 Jo — 4 Joo — av statsutgifterna. Jag vill därför fråga Anne Wibble: Hur mycket kan räntan sänkas, om vi skulle dra in ytterligare 1 700 milj.kr., alltså 0,4 90 av statsutgifterna? Vidare: Om Anne Wibble är kritisk mot att regeringen för en alltför svag finanspolitik, varför inte ta i litet mera och föra koalitionsbröderna här in på den rätta vägen? Deras finanspolitik är oerhört mycket svagare än regeringens. Det gäller kanske framför allt centerpartiets. Lars Tobisson hävdade att det klaraste tecknet på att vår politik har misslyckats är att vi har underskott i bytesbalansen. Nu är underskottet ganska litet och bereder oss inga akuta bekymmer. Men vi har konstaterat att vi långvarigt inte kan fortsätta ens med underskott på den nuvarande nivån. Men frågan är vad som blir följden av det alternativ som moderaterna anvisar när det gäller den ekonomiska politiken. Lars Tobisson säger att stora skattesänkningar skall genomföras. Detta skall finansieras med indragningar inom den kommunala sektorn. Ålderdomshem och barndaghem svarar emellertid inte för mycket import, Lars Tobisson. Men det gör den privata konsumtionen. Er uppläggning innebär att ni tar resurser från den offentliga konsumtionen och för över till den privata. Den enda effekten av detta måste bli ytterligare kraftig ökning av importen och försvagning av bytesbalansen. Lyckligtvis tycks moderaterna ha övergett det man drev under rätt många år, när de tänkte föra en politik å la Reagan, dvs. att man trodde att stora : skattesänkningar skulle finansiera sig själva. Men moderaternas inriktning leder verkligen inte till att Sveriges utrikesbalans förbättras, utan till att den kommer att försämras. I stället för att svara på mina frågor om kommunernas ekonomi säger Tobisson att de löneökningar som kommunerna har gått med på är mycket värre än moderaternas indragning. Låt vara att det kanske är litet skillnad på löneökningar som man har kommit överens om med sina anställda och att staten drar in statsbidrag. Men nu är dessa löneökningar ett faktum. De åberopas ofta av moderata talesmän. Betyder detta att moderaterna nu är av den uppfattningen att kommunerna inte har råd att både betala de höjda lönerna och sedan avvara 7 eller 11 miljarder kronor i statsbidrag? Om löneökningarna är för stora i kommunerna, ändrar ni då er uppfattning? Eller tänker ni vidhålla att det ovanpå dessa stora löneökningar skall göras nedskärningar i statsbidragen med 11 miljarder kronor? Lars Tobisson anser att jag skall bestämma mig om moderaternas politik, om den antingen är lättsinnig eller om den leder till social nedrustning — inte militär. Jag kanske för säkerhets skull skall påpeka att den leder till militär upprustning, men till social nedrustning. Svaret är att den moderata politiken enligt min mening är både lättsinnig och orättfärdig. Lättsinnig därför att den försämrar statsfinanserna och utsätter oss för stora risker när det gäller utrikesbalansen. Orättfärdig därför att den finansierar enligt min mening överdrivet stora sänkningar av skatterna för de högavlönade och förmögenhetsägarna med nedskärningar som definitivt måste drabba de svagare i samhället. Anne Wibble upprepade Bengt Westerbergs frågor till mig. Hon frågade bl.a. när vi tänker sänka skattetrycket. Eftersom jag sägs ha lidit intellektuellt haveri, skall jag anlita en fristående tänkare för att svara på Anne Wibbles fråga, nämligen förra veckans nummer av Affärsvärlden. I en artikel i denna tidskrift anförs följande: ”De borgerliga anklagar nu socialdemokraterna för att ständigt höja skatterna. I själva verket var det de borgerliga regeringarna som under sina sex år kraftigt ökade de offentliga utgifternas andel av BNP. Den offentliga sektorn ökade då med omkring 15 procent av BNP, vilket i dag motsvarar 150 miljarder kronor.” — Det gjorde ni, säger Affärsvärlden. Man fortsätter: ”Under den efterföljande socialdemokratiska regeringstiden har utgiftsandelen i stället minskat med omkring fem procentenheter — dvs omkring 50 miljarder kronor i dagens penningvärde. Man brukar skilja mellan utgiftstryck och skattetryck, men alla förstår sambandet. Det är förstås utgiftstrycket som bestämmer skattetrycket. Att de borgerliga regeringarna formellt höjde utgifterna men inte skatterna betyder ju inte att någon annan — t.ex. jultomten — har ryckt in och betalat kalaset. I själva verket kan man alltså säga” — avslutar Affärsvärlden — ”att det var de borgerliga som kraftigt byggde ut den offentliga sektorn och därmed höjde skattetrycket, medan socialdemokraterna efteråt har sänkt det.” Låt mig i all blygsamhet säga att jag inte kunde ha sagt det bättre själv. Vår linje är att först skall utgiftstrycket ned, sedan skall skattetrycket sänkas. Den politik som ni har virrat omkring med här i dag leder, såvitt jag förstår, till att detta inte kommer att kunna inträffa. När ni angriper våra skattehöjningar — vilket ni naturligtvis får göra — måste man ändå i sanningens namn påpeka att ni själva använder en rad av de skattehöjningar som ni nu försöker slå politiskt mynt av att kritisera. Ni har använt er av dem i denna riksdag för att finansiera era förslag till ökade utgifter. Det senaste exemplet kan jag hämta från trafikutskottets betänkande 1987/88:20. Där skriver ni borgerliga och kommunister tillsammans: ”En stor del av de insatser som anges i den trafikpolitiska propositionen avser åtgärder på vägar i skogslänen. Dessa ökade satsningar möjliggörs genom höjningen av bensinskatten som riksdagen tidigare beslutat om —---.” Men ni gick ju alla tre emot höjningen av bensinskatten. Det var vpk som faktiskt ställde upp för den. Ni gick emot höjningen av bensinskatten, sedan sitter ni några veckor efteråt och berömmer er av att ha pengar som ni kan satsa på skogsvägarna. Vad är det för moral i politiken? I rimlighetens namn skall ni väl säga nej till utgifter som ni inte har pengar till och som leder till skattehöjningar som ni sedan tänker använda i valrörelsen för att beskriva hur hemska vi är. Det handlar om den kompetens som Anne Wibble inte ville att vi skulle behöva uppleva igen. Var glad att den kompetensen finns, annars hade partivännerna i trafikutskottet inte haft några pengar att satsa på vägar i skogslänen. Då hade Gunnar Björk fått stå där med skägget i brevlådan och tala om för sina glesbygdsvänner att det inte blev någonting, eftersom centern sade nej till bensinskattehöjningen. Men det tiger ni om. Jag skall svara på en fråga som Hans Petersson i Hallstahammar och Gunnar Björk har ställt och som är mycket lätt att besvara. De frågade om när mervärdeskattekommittén kommer att få tilläggsdirektiven om att utreda en differentierad moms. Svaret är att dessa direktiv kommer i dag. Regeringen har i dag fattat beslut om tilläggsdirektiv. Ni får väl läsa dem, så att ni får klart för er vad vi vill göra. Gunnar Björk sade att industripolitiken var framåtsträvande under de borgerliga åren, mer framåtsträvande än vad den har varit sedan 1982. Han menar att många stora industriprojekt som då sattes i gång fortfarande ger jobb. Jag måste fråga: kan Gunnar Björk ge något exempel på sådana projekt som Åsling, eller vem det nu var, startade och som i dag ger jobb? Slutligen vill jag konstatera att Gunnar Björk faktiskt har en chans att tala om för Lars Tobisson vad det är han inte accepterar i den moderata fördelningspolitiken. Jag observerade att Gunnar Björk var litet förvånad över att Arne Gadd och jag hade samma tema i våra anföranden. Det är klart att det måste kännas ovant att möta partirepresentanter som följer en linje. Lars Tobisson har här använt uttryck från insektsvärlden — gaddar, sting och sådant. När jag ser på den borgerliga politiken tänker jag på de där beskedliga djuren som har ull och springer omkring på en äng åt olika håll.

Fru talman! Jag upprepar: Ni socialdemokrater tar resurser från kommunerna genom en ekonomisk politik som driver fram större lönehöjningar än vad som krävs med vår politik. Det är ni som försämrar servicen för barnfamiljer och äldre. Det finns en tumregel som har hållit i många år nu: När finansministern anger vissa siffror för löner och priser i finansplanen, så blir det dubbelt upp i verkligheten. Jag skall inte återge de siffror som jag tidigare använde mig av. Jag har förresten börjat undra — det där citatet från Myrdal skall väl inte vara ”siffror sparkar” utan, om jag minns rätt, ”fakta sparkar”, en variant av den gamla beskrivningen av verkligheten som socialdemokraternas värsta fiende. Det måste ju vara förargligt att alltid komma med för låga prognoser för löner och priser. Dessutom är det naturligtvis skadligt när politiken baseras på felaktiga förutsättningar. Då blir det krispaket, sådana där ”Feldt-slag” mot konsumenter, småhusägare, företagare, som genom att de kommer så sent måste bestå av skattehöjningar som kan sättas in direkt, i stället för, vad vi förordar, utgiftsbegränsningar som kräver något längre tid för att genomföras. Och vad som verkligen är svårförklarligt är ju hur man kan tala om att inte höja skattetrycket och ändå fortsätta att steg för steg, slag för slag höja skatterna. Kjell-Olof Feldt har frågat mig: Var skall moderaterna spara? Det har vi redovisat i våra motioner — det går bra att läsa dem. Jag har flera gånger frågat: Var skall ni socialdemokrater spara för att komma ned till ett skattetryck på drygt 50 96, dvs. ungefär 60 miljarder, siffror som verkligen är någonting att bita i? Då har Kjell-Olof Feldt någon gång, trängd på denna punkt, svarat att det skall vi ta av tillväxten. Men problemet är, som jag framhöll då och återkommer till nu, att det inte blir någon tillväxt så länge man fortsätter att höja skatterna. Om inte Sveriges ekonomi klarar mer än 2 Fo tillväxt utan att det blir överhettning, som föranleder rop på åtstramning och skattehöjningar, då behöver vi något av en utbudsekonomisk revolution. Sverige utmärker sig inte internationellt genom en stor privat konsumtion — däremot genom en stor offentlig konsumtion, en hög andel offentliga utgifter i ekonomin. Den köpfest som konsumenterna nu sägs ägna sig åt är ingenting jämfört med det långvariga partaj för att inte säga den orgie som socialdemokrater i stat och kommun håller i gång. Det går inte i längden att låta politikerna och medborgarna prioritera var sitt slag av konsumtion. Följden blir ofrånkomligt högre inflationstakt. Vad som behövs är avreglering, som får olika marknader att fungera bättre och därmed sänker kostnaderna i Sverige.

Fru talman! Finansministern åberopade utgiftstryck. Det hade förstört så mycket tidigare, och nu hade socialdemokraterna varit så skickliga på att få ner detta. Låt mig då fortsätta på den tanken. Det ligger naturligtvis något i att om man har ett för högt utgiftstryck, så är det svårt att sänka skatterna. Den första slutsatsen man bör dra av en sådan tanke är naturligtvis att man inte ytterligare skall öka utgifterna. Allra minst skall man lägga på nya utgiftsökningar som man betalar med nya skattehöjningar. Detta är en klok tanke som finns i finansutskottets betänkande och har funnits i många år. Icke desto mindre lägger finansministern och hans regering fram förslag som innebär att ökade utgifter, nya reformer, betalas med nya skattehöjningar. Jag tänker närmast på den s.k. valpskatten och den höjda ATP-avgiften.

Det är nämligen på de områdena som utgiftsminskningar har skett. De utgifterna har minskat med ungefär fyra procentenheter. Alternativet är att minska på ett eller annat bidrag. Så har nästan inte alls skett. Det väcker en kolossal känslomässig upprördhet när sådana förslag debatteras. Det förekommer titt och tätt, eftersom folkpartiet lägger fram sådana förslag. Jag anser för min del att det är långt viktigare för bevarad och ökad välfärd att man ger resurser till sjukvård, undervisning, rättsväsen och liknande än att varje i dag existerande bidrag förblir oförändrat. Om man inte gör den avvägningen, herr finansminister, så kommer man aldrig att kunna infria det löfte som statsministern har givit till skattebetalarna, nämligen om en återgång till det skattetryck som fanns vid socialdemokratins återgång till regeringsmakten. Jag tycker att det borde stämma till eftertanke. Finansministern pratade också om investeringar och sade en del intressanta saker. Tyvärr drog han inte den naturliga slutsatsen, nämligen att en stramare finanspolitik skulle vara bättre, eftersom man därmed kan undvika dagens högräntepolitik. I stället gav sig finansministern på ett litet enkelt knep. Sanningen är ju den att kraven på det parti som innehar regeringsmakten är något större, allra helst som den regeringens finansminister gör anspråk på att vara den enda person som kan bedriva ekonomisk politik som är bra för Sverige. Då är de besked som man kräver från en sådan finansminister faktiskt ganska viktiga. Låt mig till slut, fru talman, önska finansministern en glad sommar och en lång ledighet under hösten.

Fru talman! Först vill jag säga att när det gäller skattehöjningarna är det generande att finansministern inte lämnar korrekta uppgifter. Bensinskattehöjningen nämndes — centern föreslog en oljeskattehöjning. I fråga om det som skrivits i trafikutskottets betänkande förekom ett sakfel — centern förespråkade att man skulle ta pengar från luftfartsverket. Det är kanske litet generande att finansministern på en rad sådana här punkter använde felaktiga argument. När det sedan gäller de satsningar på industrin som gjordes under de borgerliga regeringarna skall jag gärna nämna satsningar som jag själv kom i kontakt med: Rymdindustrisidan, där regeringen nu intar en hållning som innebär att Sverige näst Irland har den lägsta andelen i europeiskt rymdsamarbete. Saab 340, privat och civilt flygplan, kom till tack vare en progressiv satsning av en borgerlig regering med en industriminister som heter Åsling. Jag kan också nämna det som är Sveriges genom tiderna största industripolitiska projekt, JAS-systemet, om vilket socialdemokraterna av feghet inte vågade fatta beslut före valet. Detta är bara ett exempel på stora projekt som tillkom tack vare progressivt tänkande av en industriminister som, när man nu tittar i backspegeln, framstår som en mycket stor industriminister. De senare har ju tid att ha fler departement, och det visar vilken kraft de ägnar åt sitt ämbete. Sedan använder Kjell-Olof Feldt mycket tid för att kritisera de borgerliga alternativen. Men hur är det med hans egna socialistiska alternativ? Vad har han för planer gemensamt med vpk? Ni bygger på varandras hjälp. Den svaga regering som vi har haft nu under en rad år lever helt och hållet på vpk:s nåd. Innan man kräver en redogörelse av de andra partierna skulle det vara ganska fint om man talade om vad man själv har för målsättningar gemensamt med det parti som man är helt beroende av. Kjell-Olof Feldt är oroad och irriterad över att centern ligger till vänster om honom i en rad frågor när det gäller fördelningspolitik och miljöpolitik. Är det att undra på när man har en finansminister som går och talar om att han nästan var erbjuden att bli finansminister åt Reagan? Då är det väl inte konstigt om kloka partier i Sverige förefaller ligga till vänster. Det kan väl också finnas anledning att fundera över varför Kjell-Olof Feldt har kommit så långt till höger. Slutligen vill jag säga att det här med direktiven om momsen var bra. Det visar att Kjell-Olof Feldt kan göra helt om på två månader. Det finns alltså anledning att fundera över den karskhet som finansministern visar nu i en rad frågor. Han kanske ändrar sig redan om en vecka när det gäller skatterna — vad vet man? När det gäller differentierad moms har han tack och lov ändrat sig. Det var jättebra. Trevlig sommar!